Under överläggningen har yrkats bifall till 1:0) utskottets hemställan, 2:0) det av Jörn Svensson under överläggningen framställda yrkandet samt 3:0) det av Birgitta Dahl framställda yrkandet om återförvisning av ärendet till utskottet för ytterligare beredning. Propositioner ställs först beträffande det av Birgitta Dahl under överläggningen framställda yrkandet om återförvisning av ärendet till utskottet för ytterligare beredning. Jag erinrar om att det i 4 kap. 9 § riksdagsordningen föreskrives följande: ”Ärende, i vilket utskott har avgivit betänkande, skall från kammaren återförvisas till utskottet för ytterligare beredning, om minst en tredjedel av de röstande ansluter sig till yrkande om det.”

Herr talman! Ett enigt utskott förordar i det betänkande som vi nu behandlar att en närmare undersökning görs rörande stöldsvinnet i handeln. Stöld och snatteri utgör ett allvarligt samhällsproblem. Både från ett trängre ekonomiskt synsätt och från en mer social utgångspunkt är de under senare delen av 1970-talet ökande butiksstölderna mycket oroande. I betydande utsträckning begås dessa brott av unga människor. Uppklarningsprocenten när det gäller t.ex. snatteri ligger så pass lågt som på 15 6. Genom att många brott av denna typ över huvud taget inte upptäcks, eller inte anmäls, är sannolikt läget det att snatteri i dag i stort sett passerar utan någon samhällsreaktion. Det är viktigt att vi får klart för oss den verkliga omfattningen av denna brottslighet, att vi försöker kartlägga vilka som snattar och stjäl och vad det är som driver dem till det. Även om sannolikt en del snatterier går att komma åt genom ändringar i butiksmiljön, genom tekniska kontrollåtgärder osv. måste ändå samhället ytterst ta på sig ansvaret för att söka stävja dessa antalsmässigt mycket omfattande brott mot den grundläggande normen att inte ta det som tillhör någon annan. Det får alltså inte utvecklas en känsla ute i vårt samhälle att dessa brott i stort sett lämnas utan åtgärd, ja, nästan är tillåtna. Därför är utskottets ställningstagande viktigt. Det markerar att s.k. bagatellbrottslighet när den når en viss omfattning utgör ett allvarligt samhällsproblem som fordrar åtgärder. Tilltron till rättssamhället vilar bl.a. på dess förmåga att få bukt med denna typ av oräkneliga nålstick mot dess normsystem. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än justitieutskottets. Det är min förhoppning att vi, genom den undersökning som utskottet har beställt, snart skall få underlag för beslut om hur vi skall angripa butiksstölderna.

Herr talman! I vpk:s motion 1979/80:88 avvisar vi de riktlinjer som ges i regeringspropositionen om statliga exportfrämjande åtgärder. Vi gör det av flera skäl. Redan när man inrättade Sveriges exportråd framhöll vi från vårt håll att detta ytterligare skulle stärka storföretagens, monopolens och finanskapitalens makt. Det svenska exportkapitalets intressen hade tidigare i huvudsak tillvaratagits av Sveriges allmänna exportförening — en förening dominerad av just storkapitalet. Inrättandet av det nuvarande Exportrådet innebar ytterligare en sammanflätning mellan stat och kapital som vi inte kunde acceptera. Nu föreslås än mer långtgående åtgärder. Nu föreslår man att ledningen även för den exportfrämjande verksamheten vid beskickningar och konsulat i viss utsträckning skall kunna anförtros Exportrådet, som därmed alltså de facto tilldelas en funktionell direktivrätt gentemot utlandsmyndigheterna. Förutom det faktum att detta sannolikt inte kommer att innebära de effektivitetsvinster som åberopas för förslaget, så är det principiellt felaktigt. Visserligen framhåller utskottet att avsikten inte är att ge någon myndighetsställning åt Exportrådet, men dess direktivrätt stärks och därmed näringslivets makt. Som också framhållits av flera remissinstanser, bl.a. de fackliga organisationerna, är propositionens förslag mycket begränsat. Vi kräver i vår motion ett samlat grepp och en grundlig översyn av den totala omfattningen av de statliga insatserna på detta område. Jag yrkar därmed bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Näringsutskottet tillstyrker i sitt betänkande nr 20 regeringens förslag till ändringar beträffande vissa frågor som rör Exportrådet och den exportfrämjande organisationen. De går ut på att effektivisera och rationalisera denna fältorganisation för att dess arbete skall bli till ökat gagn för svensk export. Jag vill för min del särskilt understryka vikten av att dessa åtgärder genomförs. Jag ser dem som ett led i en strävan att successivt ytterligare förbättra svensk export genom förstärkningar av den statliga exportorganisationen. Jag tror detta är av enorm betydelse med hänsyn till den 47 ekonomiska situation som vi har i dag. Handelsbalansen och ett hotande exportunderskott är de stora problem som vi måste försöka rätta till. Från vpk har man, som vi här hörde av Eva Hjelmström, yrkat avslag på propositionen, under motiveringen att förslaget skulle innebära att man ytterligare förstärker sambandet mellan staten och storkapitalet. Vi ser inte alls på samma sätt på den frågan. Det handlar om att stimulera det svenska näringslivets export. Jag kan hålla med om att svensk export i hög grad domineras av stora företag — det kanske kan sägas ligga i sakens natur — men det är vår och, som jag förutsätter, också regeringens strävan att undan för undan förbättra möjligheterna för även de mindre och medelstora företagen att öka sin exportverksamhet. Exportrådets satsningar är ju i hög grad inriktade på att skapa nya marknader för de mindre och medelstora industriföretagen. Jag vill erinra om att Exportrådet skall ge service även åt statliga myndigheter och företag. Rådets exportfrämjande åtgärder skall alltså också omfatta sådana statliga företag som Statsföretag och andra. Till skillnad från vad som gäller för företagen skall myndigheterna inte betala någon abonnemangsavgift till Exportrådet. Det föreligger också ett yrkande från vpk om att den exportfrämjande organisationens verksamhet skall ses över. Utskottet är inte inne på samma linje, utan man menar att det är för tidigt att nu genomföra en översyn. Det pågår en stark utveckling på det här området, och detta har bl.a. tagit sig uttryck i det ökade stödet till utvecklingsfonderna. Dessa har sett som sin uppgift att, i enlighet med vad som sades i utredningen om företagarföreningarna och i regeringens proposition 1977/78:40, vara ett samlande organ inom näringslivet för framför allt de mindre företagens olika behov. Företagen skall kunna vända sig till utvecklingsfonderna för att få den vägledning och service som dessa kan ge, vilket exempelvis kan innebära att mindre företag som har ett exportintresse hänvisas till Exportrådet. I detta sammanhang vill jag peka på ett uttalande av utskottet som kan ha betydelse för den något förvirrade debatt som pågått ute i landet under den senaste tiden. Det har talats om risk för dubbelarbete och om att alltför många organ engagerasi det här arbetet. Utskottet har i det avseendet uttalat att det är viktigt att Exportrådet är det ledande och samordnande organet, och detta vill jag gärna understryka. Det innebär inte att utvecklingsfonderna skulle fråntas uppgifter — tvärtom. De har till uppgift att vara Exportrådets så att säga regionala organ. Utvecklingsfonderna skall inte bygga upp egna exportorgan, utan de bör samverka med exempelvis storföretag som har erfarenheter genom en redan upparbetad exportmarknad, handelskamrar, osv. I det sammanhanget vill jag nämna att jag i min motion framhållit att det är nödvändigt att en samverkan sker också med branschorganisationerna, som ju har ett särskilt kunnande på olika områden, och inom vissa branscher har man en outnyttjad exportkapacitet. Utskottet har som jag uppfattat det skrivit välvilligt om detta, och det bör leda till att ett sådant samarbete utvecklas. Att statens industriverk går in här som ett samordnande organ för utvecklingsfonderna är ju naturligt. Det innebär inte på något sätt att man konkurrerar med Exportrådet, utan tvärtom pågår ett utvecklande samarbete. Arbetet med de exportfrämjande åtgärderna sker alltså i största samverkan. Jag finner det mycket angeläget att satsningarna på detta arbete ökar i framtiden. Men jag oroar mig för att det kärva ekonomiska läget kommer att innebära att det i budgetarbetet görs en för liten satsning på detta. Jag vill därför framhålla att om några satsningar som statsmakterna gör skall betecknas som produktiva, så måste det vara satsningar på att stimulera svensk export, och då särskilt de mindre och medelstora företagens exportmöjligheter. Jämfört med de enorma kapitalresurser som vi måste satsa för att uppehålla sysselsättningen inom näringar som mänskligt att döma inte har några större utvecklingsmöjligheter inom överskådlig framtid måste satsningarna i Exportrådets regi sägas handla om små belopp och betraktas som mycket viktiga för framtiden. I jämförelse med andra länders satsning är den svenska satsningen på exportfrämjande åtgärder alltför liten. Jag hoppas att vi i bästa samarbete med de olika organ i landet som har intressen på det här området effektivt skall kunna utveckla denna verksamhet, till gagn för svensk export. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är uppenbart att vi har en helt skiljaktig ideologisk grundsyn när det gäller de här frågorna. Vpk anser inte att det är särskilt bra för vare sig sysselsättningen eller arbetarna i det här landet att ytterligare stärka storfinansens ställning och utvidga dess makt på det sätt som skulle ske, om man följde propositionen och utskottsbetänkandet. Dessutom har vi olika ideologisk grundsyn i vad gäller samarbete mellan storkapital och stat. Det behöver inte nödvändigtvis vara bättre med de exportfrämjande åtgärder som här föreslås. Man kan ju se vad som har skett när företag flyttat från Sverige, exempelvis till Latinamerika. Inte har det gagnat arbetarna i t.ex. Ludvika.
Herr talman! Från många håll understryks i dag exportens utomordentliga betydelse för det svenska folkhushållet. Enbart betalningen av oljenotan kan 1980 komma att kosta ungefär lika mycket som hela den svenska verkstadsexporten. Svårigheten för Sverige att öka exporten i takt med den stigande notan för oljeimporten understryks av att våra s.k. krisbranscher stål, varv och skog fortfarande svarar för ca en tredjedel av den svenska varuexporten. Det är helt nödvändigt för Sverige att i ökad utsträckning satsa på exportfrämjande åtgärder. Så har också skett under senare år, om än i ganska splittrade former. Den samordning av de statliga exportfrämjande insatserna som nu är önskvärd bör ske genom Exportrådet. Det är där den bästa kompetensen finns. Exportrådet åtnjuter gott anseende inom näringsliv och i myndigheter och har en lång erfarenhet av insatser för svensk export. Den direktivrätt gentemot beskickningar som Exportrådet nu ges är ett steg i rätt riktning. Utskottet har ytterligare velat betona sin syn på Exportrådets viktiga roll i sin skrivning på s. 9 i näringsutskottets betänkande. Där betonas det dels att de exportfrämjande åtgärder som vidtas inom landet med stöd av statliga medel så långt som möjligt bör samordnas, dels att det är lämpligt att Exportrådet får ett samordnande ansvar för utbudet av exportfrämjande tjänster. Jag instämmer dessutom gärna i Johan Olssons uttalande här i kammaren då han sade att det är nödvändigt med en ökning av satsningen på exportfrämjande åtgärder. Det är helt nödvändigt om vi skall klara den svenska ekonomins utveckling under 1980-talet. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 20.

Herr talman! Syftet med den överenskommelse som träffats är att aktivera svenska ambassader och konsulat att göra ytterligare ansträngningar för att stärka den svenska exporten. Inte minst angeläget är det att extra ansträngningar görs i de länder där man inte har handelssekreterare. Ambassaderna har ett stort ansvar i länder med socialistisk planhushållning, inte minst länderna i Östeuropa. Det gäller också våra ambassader i sådana u-länder där den statliga sektorn av olika skäl, kanske under landets ekonomiska uppbyggnadsstadium, spelar en mycket stor roll. Det är för att få en bättre samordning av exportfrämjandet vid ambassader, konsulat och handelssekretariat som man nått fram till det förslag vi nu skall ta ställning till. Jag är övertygad om att förslaget är till fördel för svensk export. Jag kan däremot inte låta bli att vara litet förvånad över att just den ambitionen — att vilja vidga den svenska handeln med länder med planekonomi och u-länder — från vänsterpartiet kommunisternas sida betraktas som något alldeles extra motbjudande, som därför bör motverkas. Tvärtom borde man ju från den sidan med viss tillfredsställelse kunna hälsa de ansträngningar som görs av staten och det svenska näringslivet för att vidga handel och ekonomiskt utbyte — för handel är som vi vet både export och import — med socialistiska länder och u-länder. Men så är alltså inte fallet. Sedan vill jag gärna erinra om att Exportrådets tillkomst innebar att staten började medverka på ett mycket aktivare sätt än tidigare i exportfrämjandet. Förut sköttes denna verksamhet helt av en näringsorganisation där staten inte var företrädd. Exportrådets tillkomst medförde att staten skaffade sig ett betydande inflytande över verksamheten. Som Eva Hjelmström kanske känner till tillsätter staten bl.a. hälften av styrelsen i Exportrådet. Om man hade som principiell utgångspunkt att det är väldigt nyttigt med ökat statligt inflytande — och vpk brukar ju gärna göra gällande att det är dess grundsyn — skulle man ha kunnat hälsa även detta med tillfredsställelse. Men ingalunda. Det var lika fel som allting annat. Jag tror inte att man, som Eva Nr 50 Hjelmström gjorde, skall tala om att här finns:en skillnad i ideologisk grundsyn. Jag tror att man skall tala om att här finns över huvud taget ingen grundad syn alls på dessa frågor hos vpk.
Herr talman! Med de socialistiska länderna vill vi ha en betydligt ökad handel, det kan inte Hadar Cars vara omedveten om. Den handeln är i dag alldeles för liten. Men ökningen vill vi ha genom långsiktiga handelsavtal, och det är inte det som denna proposition handlar om. Vad propositionen och utskottsbetänkandet handlar om är att man skall stärka storkapitalets makt gentemot våra utlandsmyndigheter genom att ge Exportrådet direktivrätt, alltså en form av myndighetsutövning. Det är, Hadar Cars, något helt annat än det ni tar upp. De facto innebär ju detta dessutom att beskickningarna och utlandsmyndigheterna kommer att få två huvudmän — dels staten, dels Exportrådet — vilket kan få allvarliga konsekvenser på sikt. | Sedan vill jag återkomma till vad jag tog upp tidigare. Den form av export som storkapitalet har bedrivit under 1960 och 1970-talen har definitivt inte främjat sysselsättningen i det här landet.
Herr talman! Den export som storkapitalet bedrivit, säger Eva Hjelmström. Det är alltså den svenska produktionen av varor och tjänster från ett stort antal företag, baserad på samverkan mellan företagens ägare och de anställda i företagen. Jag är övertygad om att flertalet av de anställda i våra svenska exportföretag inte på något sätt känner sig passa in i den beskrivning som Eva Hjelmström gör här. Tvärtom är jag övertygad om att de flesta anställda i våra svenska exportföretag av olika storlekar med stor tillfredsställelse ser på ansträngningarna att ytterligare förstärka den svenska exporten. Sedan säger Eva Hjelmström att handeln med öststaterna skall man klara av genom handelsavtal. Men handelsavtal, Eva Hjelmström, är en ram. Det är en överenskommelse som man skall försöka fylla med innehåll. För att fylla den ramen med innehåll krävs det insatser av organisationer av Exportrådets typ och av företagen själva. Det krävs också, inte minst i öststaterna, insatser av de ambassader och konsulat som Sverige har. Syftet med propositionen är just att i samverkan med exportrådet åstadkomma en förbättrad insats från ambassadernas och konsulatens sida för att förstärka handeln — i första hand exporten — med bl.a. de här länderna. Det borde inte behöva vara en fråga där man skiljde sig i sina önskemål i denna kammare om det inte var så att man från vänsterpartiet kommunisternas sida trodde att allt som kunde vara till nytta för svenska företag skulle vara till skada för den svenska befolkningen. Så är det lyckligtvis inte, utan det förhåller sig i mycket stor utsträckning precis 51 tvärtom.
Herr talman! Hadar Cars talar om den svenska produktionen av varor och tjänster. Jag skulle vilja hävda att det handlar om det svenska näringslivets utflyttning av sysselsättningen i vårt land genom nedläggning av produktionen i Sverige. Fråga jobbarna vad de tycker om den typen av exportfrämjande åtgärder när deras fabriker läggs ned på ort efter ort! Vi har inte motsatt oss ett övergripande statligt inflytande över den här verksamheten. Det är också ett av de krav vi ställer i vår motion. Vi anser nämligen att den här propositionen är alltför begränsad, att man inte har tagit något samlat grepp över statens exportfrämjande verksamhet — utan inblandning från storkapitalet. Det är, som jag påpekade i mitt första inlägg, också något som framhålls av såväl fackliga organisationer som statliga myndigheter. Jag har inte fått något svar på min fråga varför man inte vill ha en sådan utredning och varför man motsätter sig en sådan.
Herr talman! Den statliga exportfrämjande verksamheten syftar till att förstärka möjligheterna att sälja varor och tjänster som har framställts i Sverige. Det ligger i hög grad i de svenska arbetarnas och tjänstemännens intresse att den exportfrämjande organisationen kan fortsätta att byggas ut på det sätt som föreslagits här.

Herr talman! Kommunsammanslagningarna är en av de mest genomgripande förändringar som skett i det svenska samhället under de senaste 30 åren. De har gett oss större och starkare kommuner men också en svagare kommunal demokrati. Priset för en mer effektiv och professionell kommunal service blev växande avstånd mellan väljare och valda. Beslut som tidigare fattades i över 2000 samhällen har nu sammanförts till några hundra centralorter. Vad vi har kvar är ungefär en niondel av de kommuner som fanns före de stora indelningsreformerna. Var hundrade invånare var på 1930-talet kommunalfullmäktig eller stadsfullmäktig. I dag är det bara 1 på 500 som är kommunfullmäktig. Antalet anställda i kommuner och landsting har flerdubblats, men samtidigt har mer än 100 000 kommunala förtroendeuppdrag gått förlorade. Det var mot bakgrunden av de här tendenserna mot en alltmer avlägsen folkstyrelse, en ”fjärrdemokrati”, som folkpartiet under 1960-talet reste kravet på en kompletterande ”närdemokrati”. Vi menade att det också i de olika kommundelarna skulle finnas en viss självstyrelse, att det skulle finnas utrymme för medborgarinflytande också mellan valen och att den kommunala självstyrelsens ramar skulle vidgas genom en minskad central styrning. 53 Vi förde fram förslag om kommundelsråd, om kommunala folkomröstningar och om bättre betingelser för byalag och lokala aktionsgrupper. Och liknande förslag framfördes — det vill jag gärna tillfoga — från centerpartiet och moderata samlingspartiet. Kravet på närdemokrati fick gensvar långt utanför Sveriges gränser. Det fångades upp av åtskilliga politiska partier och har ägnats vetenskapliga undersökningar och offentliga utredningar i t.ex. Danmark, Norge och Finland. I Sverige kom vi inte så långt med våra förslag fram till regeringsskiftet 1976, men sedan dess har det hänt en hel del. Kommunala folkomröstningar har blivit lagliga. Misslyckade storkommuner kan åter klyvas. Den djungel av detaljregler som inskränker den kommunala självstyrelsen håller på att rensas, och de flesta specialdestinerade statsbidrag håller på att ersättas av generella bidrag. Närradion har gett lokala föreningar nya möjligheter att nå ut. Och en av de viktigaste förändringarna sker nu vid årsskiftet när det äntligen blir möjligt att inrätta lokala organ med förvaltningsuppgifter och egen budget. Det här beslutet har kommit till i två steg. Redan i våras antog riksdagen på förslag av folkpartiregeringen en ny lag som öppnade vägen för lokala organ med förvaltningsuppgifter inom den kommunallagsreglerade sektorn. Ett enigt konstitutionsutskott tillstyrkte det förslaget men begärde samtidigt en utvidgning av försöksverksamheten till det speciallagsreglerade området. Det är resultatet av den beställningen som vi nu har fått från regeringen. Det var en snabb expedition, som kommunministern har all heder av. Även om det är knappt om tid till 1980, blir det nu möjligt att bedriva försök med lokala organ på hela det kommunala området, och det är givetvis ett stort framsteg. Från folkpartiets sida hoppas vi att det skall blomma upp en hel massa lokala organ av olika slag, så att vi kan samla många erfarenheter av närdemokrati i praktiken. Och jag vet att intresset är stort — i flera kommuner ligger man i startgroparna för att utnyttja den här nya lagstiftningen. Låt mig slutligen påminna om en viktig reform som återstår. I 1976 års regeringsdeklaration hette det att kommunerna skulle ges möjligheter att inrätta distriktsnämnder och direktvalda kommundelsråd. Med den lag som nu antas i förändrat skick blir det möjligt att inrätta institutionsstyrelser, distriktshämnder, kommundelsråd och liknande organ med förvaltningsuppgifter. Men än så länge måste de vara valda av fullmäktige. För en allsidig försöksverksamhet är det enligt vår mening viktigt att de kommuner som så önskar också skall kunna överlåta uppgifter åt direktvalda lokala organ. Om vi nu, som det förefaller, återvänder till skilda valdagar för riksval och kommunalval borde det finnas ett ökat utrymme för sådana val. Kommunaldemokratiska kommittén arbetar nu med denna fråga, och jag hoppas att vi före nästa val får tillfälle att återkomma till den också här i kamma

Herr talman! Som anförts i propositionen 1979/80:54 är den kommunala Onsdagen den självstyrelsen en av grunderna för det svenska folkstyret. I takt med den 12 december 1979 snabba samhällsutvecklingen har kommuner och landstingskommuner fått allt fler uppgifter. Detta har i sin tur ställt ökade krav på de kommunala organisationerna vad gäller både ekonomiska och personella resurser. Nu har vi dess bättre nått en punkt där en bred politisk enighet har den uppfattningen att den kommunala demokratin måste fördjupas och medbor reglerad förvaltgarinflytandet stärkas. Och som Daniel Tarschys nyss anförde är det ett ning i kommugammalt krav från moderata samlingspartiet som nu står inför sitt nerna förverkligande. Den i propositionen föreslagna försöksverksamheten är ju i och för sig en nödvändighet för att kunna förbättra och fördjupa den kommunala demokratin, och jag vill genast säga att jag helt delar såväl departementschefens som utskottets syn härvidlag. Propositionen kan också sägas vara en följdproposition i anslutning till redan tidigare fattade beslut om decentraliserad kommunal förvaltning. Det finns emellertid ett par faktorer som jag med detta inlägg särskilt vill betona, nämligen den enskildes rättssäkerhet och personliga integritet. Under den tid vi praktiserat decentraliserat beslutsfattande i de sociala nämnderna — ett tjugofemtal kommuner har ju inrättat s.k. sociala distriktsnämnder — har en viss debatt ägt rum huruvida lagarna tillämpas på ett likartat sätt dels inom kommunerna, dels i riket i stort. Det finns en viss risk att ärenden kan bli olika bedömda beroende på var man är bosatt. Ytterst handlar det ju om likhet inför lagen, ett ämne som debatterats i kammaren tidigare i dag. Det decentraliserade beslutsfattandet innebär ju också att allt fler människor blir involverade i ärenden som kan vara oerhört känsliga och genomgripande för den enskilde. Jag tänker då framför allt på socialhjälpsärenden och svåra barnavårdsärenden, för att ta ett par exempel. Litet tillspetsat kan man alltså säga att en mer fördjupad demokrati kan innebära försämrad rättssäkerhet och försämrad personlig integritet för den enskilde. Men det bästa får ju inte bli det godas fiende! Departementschefen säger på s. 19 i propositionen att reformen ”måste ha som en grundläggande förutsättning att rättssäkerheten inte får försämras genom att uppgifter flyttas till lokala organ”. Och han anför vidare: ”De bestämmelser i lagar och förordningar som syftar till att skydda rättssäkerheten är naturligtvis tillämpliga i samma utsträckning, när ett lokalt organ handlägger ett ärende som när detta handläggs av den centrala nämnden.” Besvärsrätten är också densamma för ärenden oavsett om de behandlats i centrala eller lokala organ. Så långt är allt gott och väl. Jag är ganska övertygad om att ett decentraliserat beslutsfattande kan medföra ett ökat engagemang och en ökad sakkunskap bl.a. i stadsplanefrågor. Men jag erkänner gärna att jag är något frågande och kanske också något tveksam inför försöksverksamhet i s.k. partsärenden, t.ex. när det 55 gäller enskild persons rätt eller skyldighet. Vi har genom olika lagstiftningsåtgärder stärkt den enskildes ställning i förvaltningsprocessen. Det är därför ytterst angeläget att de kommunala organ som utövar myndighet med stöd av speciallagstiftning också kan bibehålla det förtroende som finns för dessa myndigheter bland allmänheten. Statsrådet anför i propositionen att vissa komplicerade förvaltningsrättsliga ärenden inte bör överlämnas till lokala organ utan förbehållas den centrala nämnden. Jag anser, mot bakgrund av ganska lång erfarenhet bl.a. från en social distriktsnämnd, att flertalet enskilda ärenden är mycket komplicerade, och jag hade faktiskt önskat ett mycket noggrant övervägande på varje enskilt sakområde, innan vi startat en försöksverksamhet. Jag är kanske litet besviken över att utskottet — till skillnad från departementschefen i propositionen — inte berört rättssäkerhetsaspekterna med ett ord.

Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det är två saker som man bör notera när det gäller det ärende som vi nu behandlar om förutsättningarna för den kommunala demokratin och hur de har förändrats under 1900-talet. Dels har kommunerna fått ökade uppgifter genom kommunalisering av statlig verksamhet samtidigt som staten övertagit verksamhet som kommunerna tidigare har haft, dels har kommunerna fått andra administrativa indelningar. Dessa har gjorts framför allt under efterkrigstiden. Jag skall inte fördjupa mig mer i detta, därför att nu 1979 vet vi resultatet. Inslaget av direkt deltagande i det kommunala arbetet från samhällsmedborgarnas sida har minskat genom ett mindre antal förtroendemän till följd av såväl kommunsammanslagningar som sammanläggningar av nämnder och styrelser. Detta har inneburit sämre kontakter mellan förtroendevalda och kommuninvånare. Det har förekommit olika beteckningar på förtroendemän som verkat i kommunerna genom åren. Det har talats om socknens alltiallo eller om stadens eller samhällets alltiallo. Det har talats om kommunens starke man, och nu är vi framme vid dagens pampar. Det är beteckningar som med olika innebörd har använts om dem som har haft att fatta beslut i både enskilda och gemensamma angelägenheter. Jag tror att det finns en skillnad mellan situationen sådan den är nu och sådan den var tidigare. Denna skillnad har just med närkontakt att göra, därför att socknens alltiallo, den starke mannen, kunde tala med bönder på bönders vis och med lärde män på latin, medan dagens pamp i alltför stor utsträckning pratar med bönder på latin. Man måste alltså uppnå en bättre kontakt, och det är där vi skall sätta in det vi nu diskuterar, nämligen de lokala organen. Från centerns sida motsatte vi oss sammanläggningen till de kommuner vi nu har i landet. Vi tog på ett tidigt stadium upp frågan om att förstärka den kommunala demokratin genom bl.a. kommundelsråd. När den nya kommunlagen infördes gavs också förutsättningar för kommunerna att på bästa sätt ordna den egna organisationen. Vi var emellertid medvetna om att det fanns begränsningar i möjligheterna att överföra beslutanderätten. Dessa begränsningar tas nu bort. Folkpartiregeringen lade fram förslaget om försöksverksamhet med lokala organ. Detta var, som vi såg det, en alltför begränsad bit, och vi framförde i en motion i samband med riksdagsbehandlingen av den propositionen i våras yrkande om att verksamheten måste kunna omfatta även det specialreglerade fältet. Ärendet har skyndsamt handlagts i kommundepartementet. Vi hälsar med tillfredsställelse att vi nu fr.o.m. årsskiftet kan bedriva försöksverksamhet med lokala organ. Kommunerna har förutsättningar att anpassa den här verksamheten på bästa sätt. Alla kommuner ligger väl inte i startgroparna klara för att påbörja verksamheten, men jag är övertygad om att många kommuner kommer att ta denna chans framöver. Kommunerna har att avgöra hur man på bästa sätt skall ordna förtroendemannaorganisationen, hur man skall ge fler människor möjlighet att identifiera sig med sin del av kommunen eller sitt tätortsområde och vara med och påverka besluten på det sätt som de anser gagnar kommundelen bäst. Med det följer också ett engagemang och minskad risk för politikerförakt. Det medger också en skolning av förtroendemän på ett område som är hanterligt när det gäller både omfattningen och tidsinsatsen. Gullan Lindblad talade om rättssäkerhet. Jag vill då peka på att vi här i landet haft en folkrörelsetradition, där man har löst problemen utifrån vad som har varit behoven. Vi har också haft en myndighetstradition, som närmast tillgodosett kraven på rätssäkerhet och likformighet. Jag tror att mani partsärenden kan förena dessa båda traditioner. Jag ser i dag ingenting som skiljer när det gäller förtroendemän. Jag vill inte — som Gullan Lindblad gjorde utan att direkt säga det — dela in förtroendemännen i A och B-lag. Jag anser det beslut vi nu skall fatta ligga helt i linje med de strävanden vi i centerpartiet haft att lägga besluten så nära människorna som möjligt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det var inte alls min mening att indela vare sig förtroendevalda eller tjänstemän i A och B-lag. Jag är också till nästan alla delar positiv till förslaget. Men jag tycker att de här aspekterna är viktiga att beakta. Om man som t.ex. i Karlstads kommun har fyra distriktshämnder som behandlar samma typer av ärenden finns det en risk för en något olikartad bedömning. Det var det jag ville lyfta fram i ljuset, så att vi tänker på det i den fortsatta handläggningen av ärendet.
Herr talman! Det finns ändå alltid en människa eller ett förhållande i botten på varje ärende, som gör att två ärenden aldrig kan vara exakt lika. Därför finns det ingen mall som man kan följa. Förtroendemän som väl känner situationen och förhållandena är därför också de som är bäst skickade att fatta besluten.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att riksdagen nu står i begrepp att fatta ett beslut som innebär ett avgörande steg på vägen i det långvariga arbetet med reformeringen av högskolans vårdutbildningar. Det är naturligtvis särskilt glädjande att utbildningsutskottet genom ett omsorgsfullt och skickligt arbete gjort det möjligt att förelägga riksdagen ett beslutsunderlag som endast på några få punkter avviker från förslagen i regeringens proposition och som innebär en tillstyrkan av alla de huvudprinciper som propositionen bygger på. Låt mig helt kort uppehålla mig vid några av dessa huvudprinciper. Den viktigaste utgångspunkten för reformarbetet har varit att fullfölja 1977 års högskolereform genom att som en sista hörnsten bygga in de helt eller delvis kommunala vårdutbildningarna i högskolans studieorganisatoriska system. Det innebär framför allt att den snårighet som kännetecknar den nuvarande studieorganisationen på detta område anpassas till det system med linjer och påbyggnadslinjer som gäller för högskolan i övrigt. Det ger väsentligt bättre förutsättningar att bedriva en övergripande och långsiktig planering av högskolans vårdutbildningar med hänsyn till både arbetsmarknadens behov och de studerandes efterfrågan på utbildning. Den nya studieorganisationen bör bl.a. ses som ett uttryck för samhällets skyldighet att underlätta den enskildes utbildningsval genom att presentera ett utbildningsutbud som ger klara alternativ och är någorlunda lättöverskådligt. I detta sammanhang spelar också de nya behörighetsreglerna en viktig roll. Genom att nu föra över de aktuella vårdutbildningarna till gymnasieskolans kompetensområde öppnas möjlighet för den enskilde att träffa ett mera rationellt utbildningsval vid tröskein till högskolan. Viktigt är givetvis också att det decentraliserade beslutsfattande, som kännetecknar den nya högskolan, nu kommer att gälla även för den tidigare så hårt centralstyrda vidareutbildningen. Den andra vägledande principen i reformarbetet har varit att ge vårdutbildningarna en utformning och ett innehåll som står i samklang med samhällets hälsooch sjukvårdspolitiska målsättningar. Den föreslagna studieorganisationen erbjuder den yttre ram som erfordras, inte bara för att underlätta dimensioneringen av utbildningarna med hänsyn till arbetsmarknadens kvantitativa behov utan framför allt för att tillgodose kraven på välutbildad personal för de ansvarsfulla uppgifter som hälsooch sjukvården rymmer och för de nya anspråk som bl.a. satsningarna på öppnare vårdformer för med sig. Behovet av ett ökat samspel mellan olika personalgrupper i vårdarbetet har också kommit till uttryck i de allmänna mål som föreslagits bli gemensamma för hela vårdutbildningssektorn och som utskottet nu har ställt sig bakom. Att riksdagens förestående beslut kommer att utgöra slutpunkten i en viktig reformetapp får emellertid inte undanskymma att åtskilligt återstår att göra. Den fortsatta planeringen på grundval av förslagen i propositionen är redan i full gång på uppdrag som regeringen har gett universitetsoch högskoleämbetet och skolöverstyrelsen i avvaktan på riksdagens ställningstaganden. Ett särskilt stimulerande inslag i sammanhanget är enligt min mening uppdraget till UHÄ att komma med förslag till den i propositionen förutskickade försöksverksamheten med integrerad vårdutbildning i Linköping. Jag nämner detta för att illustrera att reformarbetet aldrig får avstanna utan hela tiden måste inriktas mot nya mål. För den tid som ligger närmast framför oss är det dock vissa andra problem som påkallar uppmärksamhet i första hand. Jag tänker då framför allt på de problem som sammanhänger med dimensioneringen av de nu aktuella vårdutbildningarna och de svårigheter som har visat sig när det gäller att nå upp till den utbildningskapacitet som statsmakterna har fastställt eller förklarat som önskvärd. I sitt betänkande har utbildningsutskottet bl.a. tagit upp sjukgymnastutbildningen i detta perspektiv. Utskottet framhåller det som utomordentligt angeläget att sjukgymnastutbildningen kan byggas ut snarast möjligt och ansluter sig till min i propositionen uttalade uppfattning att bestämda åtgärder måste vidtas i detta syfte. Utskottet åberopar härvid ett av UHÄ framlagt förslag som innebär en ökning av nybörjarplatserna 1981/82. Utskottet har inte velat föregripa regeringens prövning av UHÄ:s förslag men anser att regeringen bör undersöka möjligheterna att tidigarelägga UHÄ:s utbyggnadsprogram, så att en del av den föreslagna ökningen budgetåret 1981 81. Jag vill på nytt understryka att jag till fullo delar den uppfattning som utskottet gett uttryck åt vad gäller behovet av en snabb utbyggnad av sjukgymnastutbildningen. Detta bör — som utskottet också framhåller — ske genom utbildningsmyndigheternas och sjukvårdshuvudmännens gemensamma - ansträngningar. Initiativ i denna riktning bereds redan inom regeringskansliet. Jag räknar med att regeringen i 1980 års budgetproposition på mitt förslag kommer att avisera snara överläggningar med bl.a. Landstingsförbundet i denna fråga. Överläggningarna bör syfta till att åstadkomma en snabbare utbyggnad än den som UHÄ har föreslagit och då även på andra orter än de som omfattas av UHÄ:s förslag. Jag vill också informera kammaren om att regeringen senare i denna månad kommer att uppdra åt UHÄ att planera för en ökning av den statliga sjukgymnastutbildningen vid Karolinska institutet med 60 nya platser med början budgetåret 1981/82. Vad gäller utskottets önskemål om en utbyggnad med effekt redan budgetåret 1980/81 vill jag för dagen inte uttala någon bestämd uppfattning. Jag förutser dock i nuvarande läge betydande svårigheter att uppnå ett sådant resultat. Sjukgymnastutbildningen är ingalunda den enda vårdutbildning som dras med problem med avseende på utbildningsvolymen. Om man undantar utbildningen på sjuksköterskelinjen, kännetecknas de kommunala vårdutbildningarna av ett förhållandevis lågt kapacitetsutnyttjande. Genomsnittligt utnyttjas endast 70 20 av den kapacitet uttryckt i planeringsramar som statsmakterna har fastställt. Detta förhållande är klart otillfredsställande, inte minst mot bakgrund av att bedömningarna av hälsooch sjukvårdens personalbehov bygger på ett särdeles väl genomarbetat prognosunderlag, som saknar motsvarighet på flertalet övriga utbildningssektorer. I de nämnda överläggningarna med Landstingsförbundet avser jag därför att ta upp även hithörande frågor. Under arbetet med beredningen av förslagen från Vård 77 och av vårdpropositionen har de studerandes organisationer varit i hög grad aktiva och har visat ett intensivt engagemang. Detta är i och för sig positivt, även om jag på många punkter har svårt att dela deras synpunkter. När nu arbetet går vidare med att omsätta förslagen i utbildningsplaner och sedermera lokala kursplaner, är det min förhoppning att organisationerna också här kommer att sätta in sitt engagemang och sin erfarenhet i den samfällda strävan att ge vårdutbildningarna ett konkret innehåll som svarar mot människornas krav på en väl fungerande hälsooch sjukvård.

Herr talman! Det demonstrerades utanför det här huset i går, och det demonstreras måhända i dag också. Det var blivande sjuksköterskor och arbetsterapeuter, som bl.a. genom att dela ut flygblad ville ge sitt missnöje till känna över det ärende vi nu behandlar här i kammaren, dvs. den kommande vårdutbildningen. Det är nu inte speciellt märkligt att människor demonstrerar mot vad man tycker är felaktigt, och det skulle aldrig falla mig in att förmena någon den rätten så länge det sker under anständiga former. Att jag här över huvud taget tar upp den blivande vårdpersonalens demonstration beror således inte på denna som sådan utan är främst orsakat av att jag tycker att man skall vara helt på det klara med vad man demonstrerar mot, innan man gör det. Dess värre tvingas jag konstatera att gårdagens demonstranter nog inte alldeles ordentligt satt sig in i vad utbildningsutskottet här föreslår och ej heller riktigt förstått den verklighet som vi i dag lever i. Man får ett intryck av att det är mot Vård 77-utredningen som de demonstrerar, och det intrycket fick jag förstärkt genom det korta samtal jag hade med en av de unga demonstranterna i går. Det utdelade flygbladet inleds på följande sätt: ”TILL DIG, MEDMÄN NISKA. Passa på och bli SJUK NU. Om några år är det FÖRSENT.” Därefter följer en rad påståenden, som alla har det gemensamt att förslaget leder till en försämrad utbildning. Även om jag naturligtvis inser att rubriken är satt för att väcka uppmärksamhet och debatt, så tycker jag att man kraftigt skjuter över målet. Det är ju inte särskilt konstruktivt och gagnar verkligen inte saken att söka bibringa den stora allmänheten uppfattningen att riksdagen är i färd med att genomföra en totalt undermålig för att inte säga värdelös vårdutbildning. Detta påstående är i sak fel. Utbildningsutskottet står i mycket stor omfattning helt enigt bakom det betänkande som nu föreligger. Utskottets ledamöter är inte så ansvarslösa att de skulle lägga fram förslag med sådana konsekvenser, som demonstranterna vill göra gällande. Det är helt fel att påstå att utbildningarna generellt blir förkortade. Grundutbildningen till sjuksköterska skall i fortsättningen bygga på tvåårig vårdlinje i gymnasieskolan, varefter följer fyra terminers utbildning. Hittills har det som bekant varit tre terminer utöver vårdlinjen. Vidareutbildningen till distriktssköterska förlängs enligt utskottets förslag i jämförelse med propositionen. Arbetsterapeututbildningen skall förutsättningslöst utredas vad gäller utbildningstidens längd. Utskottet biträder alltså inte förslaget i propositionen att utredningsarbetet skall syfta till en förkortad utbildningstid. Det finns ingen anledning att rikta kritik mot dem som kräver en längre tid för utbildningen på skilda områden. Det har väckts åtskilliga motioner med den inriktningen med anledning av propositionen. Detta har naturligtvis skett med utbildningens bästa för ögonen. Vi har med något undantag tvingats säga nej i utskottet till dessa förslag, dels därför att vi menar att propositionen tillgodoser de krav man kan ställa, dels också därför att vi måste ta hänsyn till den ekonomiska verkligheten. I stora delar är det ett enhälligt utskott som står bakom betänkandet. På några punkter har emellertid vi moderater anfört avvikande mening i form av reservationer. Jag vill nu helt kort beröra dessa reservationer, som jag härmed yrkar bifall till. Reservation nr 1 gällande tidpunkten då kraven på allmän behörighet skall gälla kommer Jörgen Ullenhag strax att behandla, varför jag avstår att göra några kommentarer. Reservation nr 2 gäller anknytningen mellan gymnasieskolan och de nu aktuella utbildningslinjerna inom sektorn för utbildning till vårdyrken. Vi moderater menar att det är viktigt att till vårdutbildningarna kunna rekrytera personer med skiftande utbildningsbakgrund, intressen och erfarenhet. Vi anser också att valet av högskoleutbildning inte skall behöva ske redan på grundskolans högstadium, dvs. när man väljer gymnasielinje. Vi vill därför skapa möjligheter för gymnasieeleverna på såväl vårdlinjen som alternativa gymnasielinjer att vinna inträde till de här aktuella vårdutbildningarna. Vi föreslår att dessa vid behov skall kunna läggas upp så att de föregås av en naturvetenskapligt inriktad kurs för dem som gått gymnasieskolans vårdlinje och av en vårdinriktad kurs för dem som gått annan linje i gymnasieskolan. Härigenom skapas en betydande valfrihet för gymnasieeleverna och rekryteringsunderlaget till vårdutbildningen breddas, vilket vi anser vara av stort värde. Reservationen nr 3 behandlar krav på yrkeserfarenhet för tillträde till de nu aktuella allmänna utbildningslinjerna. I dag går en del av de studerande till sjuksköterskeutbildning direkt från grundutbildning utan mellanliggande yrkesverksamhet. Till de avkortade varianterna däremot krävs yrkeserfarenhet. Det har visat sig att denna erfarenhet från vårdområdet är utomordentligt värdefull, inte minst som en grund för beslut att stå fast vid sitt yrkesval. Sjuksköterskor har ofta en personalledande funktion. Från personalpolitiska utgångspunkter är det därför angeläget att sjuksköterskor har erfarenhet av verksamhet som t.ex. vårdbiträde, undersköterska, mentalskötare eller hemsamarit. Kravet på yrkesverksamhet om minst tre månader före sjuksköterskeutbildning är därför väl motiverat och kan kanske hjälpa till att i framtiden minska de avhopp från yrken som nu är relativt vanliga samt förbättra den nämnda sysselsättningsgraden. Ett krav på några få månaders yrkeserfarenhet inom vårdområdet skulle visserligen avvika från behörighetskrav inom andra högskoleutbildningar men ligger väl i linje med principen om återkommande utbildning, och detta inom ett område där det är särskilt angeläget med praktisk erfarenhet. Vårt förslag om tre månaders yrkeserfarenhet borde därför alla ha kunnat ställa upp bakom. I reservationen nr 4, slutligen, har vi gett vår synpunkt till känna när det gäller könskvoteringen. Vi anser att en ändring av könsrollsmönstret endast kan ske genom påverkan av de miljöoch kulturfaktorer som ligger bakom uppfostran och utbildningsval. Vi anser det vara fel att söka påverka detta mönster genom vad som så uttrycksfullt kallas positiv särbehandling av underrepresenterat kön vid antagning till utbildning. Enligt vår mening är det begåvning och intresse som skall avgöra rekryteringen. Denna skall inte framtvingas på konstlade sätt. Herr talman! Vi har i motionen 1979/80:33, som vi väckte med anledning av vårdpropositionen, påtalat de risker för kvalitetsskillnader, som vi anser kan föreligga genom lokalt fastställda utbildningsplaner. Vi känner alltfort oro över detta, men vi har inte ansett det vara nödvändigt med en reservation med anledning av vad utskottet framhåller i betänkandet. Vi förutsätter alltså att den behandling av utbildningsplanerna som sker i UHÄ skall medföra att de av oss befarade kvalitetsskillnaderna mellan utbildningar som skall ha samma innehåll inte skall komma att inträffa. Den fråga vi nu behandlar rör konkreta åtgärder för att förbättra personalsituationen inom vårdområdet. När man diskuterar den s.k. vårdkrisen kan man emellertid inte söka syndabockar inom enbart ett politiskt område — i det här fallet utbildningspolitiken — utan tvingas ta ett samlande grepp för att förstå och kunna reda upp nuvarande problemsituation. En riktig analys och verklighetsbeskrivning bör utgå från en diskussion om vårdpersonalens sysselsättningsgrad. Den sjunkande sysselsättningsgraden hos vårdutbildade utgör ett allt större problem. Vi ser i dag hur läkare, sjuksköterskor och andra personalgrupper i växande antal söker sig bort från den akutvård som måste vara öppen dygnet runt till vårdformer med mer kontorsbetonade arbetstider. Behållningen av tilläggen för arbete på obekväm tid täcker ofta inte merkostnaderna. Också deltidsarbetet ökar lavinartat inom hela vårdsektorn, i många fall därför att heltidsarbete inte lönar sig. En betydande del av svårigheterna att rekrytera och behålla personal inom vårdsektorn bottnar därför i det svenska skatteoch bidragssystemets utformning. Särskilt torde den sjunkande sysselsättningsgraden för flera vårdyrkesgrupper kunna förklaras med utgångspunkt i arbetsmarknadsmässiga och skattepolitiska omständigheter. Möjligheterna att lösa frågan om barnomsorg spelar också stor roll. Enligt vår mening måste därför alla åtgärder för att förbättra läget utgå från en helhetssyn, där även dessa faktorer beaktas. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna.

Herr talman! Det har redan framgått av tidigare gjorda inlägg att propositionen om vårdutbildning inom högskolan kännetecknas av att man har tagit hänsyn till de remissyttranden som avgavs efter Vård 77:s förslag. Detta är en viktig förklaring till att utbildningsutskottet i allt väsentligt med bred enighet har kunnat ansluta sig till propositionens förslag. Det finns dock några undantag från den enigheten. Ett sådant undantag gäller frågan om när det allmänna behörighetskravet för kunskaper i engelska skall gälla. På den punkten föreslog Vård 77 efter en viss tvekan en lång övergångstid. Utredningen föreslog att sökande som är behöriga på grundval av den s.k. 25:4-regeln under en övergångstid på åtta år inte skulle behöva redovisa kunskaper i engelska motsvarande det allmänna behörighetskravet. Flera remissinstanser gick emot utredningsförslaget, bl.a. universitetsoch högskoleämbetet och skolöverstyrelsen. TCO och SACO/SR ansåg också att behörighetskraven för de s.k. 25:4-orna bör vara desamma som för övrig högskoleutbildning och kunde inte acceptera en övergångstid av den längd som utredningen föreslog. I propositionen tar man hänsyn till dessa synpunkter och menar att den väg som UHÄ och SÖ anvisat är lämplig. Föredragande statsråd föreslår att förändrade behörighetsregler och ändrad studieorganisation skall träda i kraft den 1 juli 1982 och menar att individuella dispenser därefter kan ges enligt gällande bestämmelser. Utskottsmajoriteten, bestående av centerpartister och socialdemokrater, menar nu att kravet på engelska för studerande enligt 25:4-regeln skall gälla först vid antagning till utbildning som börjar läsåret 1986/87 eller senare. Med allmänna formuleringar gör majoriteten ett undantag för den medicinska servicelinjen. När det gäller den linjen ansluter sig majoriteten till propositionens förslag om att kravet på kunskaper i engelska skall gälla redan fr.o.m. den 1 juli 1982. I reservation nr 1 ansluter vi oss från folkpartiets och moderaternas sida till propositionen. Vi, liksom många remissinstanser, menar att det är viktigt att de nu aktuella vårdyrkesutbildningarna infogas i högskolan enligt samma villkor som i princip gäller för övrig högskoleutbildning. Vi stryker under att detta medför större frihet i val av studielitteratur och vidgade möjligheter för de studerande att gå vidare till forskarutbildning. Det finns inga sakliga utbildningsmässiga skäl för att behandla vårdutbildningar på annat sätt än övriga högskoleutbildningar. Ett allmänt mål för högskoleutbildning enligt högskolelagen är att den skall främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Tillräckliga kunskaper i engelska underlättar en sådan strävan. Självfallet är också tillräckliga kunskaper i engelska en förutsättning för att de studerande skall tillgodogöra sig kurslitteratur på engelska språket. Friheten vid val av litteratur blir större om man liksom för andra högskoleutbildningar hävdar kravet på engelska. Möjligheterna för studerande att gå vidare till forskarutbildning underlättas. Det är mot den bakgrunden som vi tycker det är riktigt att kravet på allmän behörighet skall gälla fr.o.m. den tidpunkt då studieorganisationen träder i kraft, dvs. den 1 juli 1982. I reservationen understryks att detta självfallet inte utesluter att individuella dispenser kan beviljas i vanlig ordning, för att underlätta för t.ex. dem som inte uppfyller kraven och som länge tjänstgjort inom sjukvården att få möjlighet till vidareutbildning. Sammanfattningsvis: Utbildningarna kan snabbare bli bättre om man när studieorganisationen genomförs också håller på de allmänna behörighetsbestämmelserna som gäller för högskolan i övrigt. På det sättet markerar man också vikten av att de nu aktuella vårdyrkesutbildningarna infogas i högskolan enligt samma villkor som i princip gäller för övrig högskoleutbildning. Jag tror att många är intresserade av att senare i debatten få klargjort varför majoriteten vill vänta så länge som till 1986/87 med att få fullt genomslag för de allmänna behörighetsbestämmelserna och varför man gjort ett undantag för just den medicinska servicelinjen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen nr 1.

Herr talman! Det är väl sällan som en utredning har kritiserats så hårt för sina förslag som snabbutredningen Vård 77. Omdömena om förslagen från utredningen var negativa, och man kunde t.o.m. läsa i pressen om ”skamliga förslag”. När propositionen sedan kom hade de värsta dåligheterna försvunnit, men resultatet är långt ifrån bra. Vänsterpartiet kommunisterna har också yrkat avslag på propositionen och föreslagit att en ny utredning tillsätts med andra direktiv. Med detta förslag blir det en försämrad praktik och därmed ett lägre yrkeskunnande. Vad som kännetecknat både utredningens förslag och propositionen och som också klart utsägs i utskottets förslag är att det inte får kosta pengar. Av statsfinansiella skäl kan man inte låta utbildningarna få den kvalitet som de skulle behöva. Studerandeorganisationerna har under arbetets gång klagat på att deras åsikter mött ringa förståelse. Och så sent som i går protesterade blivande sjuksköterskor här ute på Sergels torg både mot utredningen och mot regeringens proposition. Herr talman! Vårdutbildningarna har länge behövt genomgripande förändringar för att bättre kunna svara mot sjukvårdens förändrade inriktning. De förslag som läggs fram i propositionen verkar syfta till att få fram ett stort antal sjukvårdsutbildade utan att man har tillräcklig kvalitet i utbildningen. Tall vårdutbildning är sambandet mellan teori och praktik viktigt, och det får inte tunnas ut. Den brist som nu finns på praktikplatser skall enligt förslaget lösas genom sänkta praktikkrav. Om det råder brist på praktikplatser i en särskild specialitet så skall denna praktik kunna bytas ut. Det är en sänkning av vårdkvaliteten både för de studerande och för patienterna. Vidare skall praktik inom t.ex. operation, intensivvård, narkos 'och akutsjukvård ersättas med fältstudier, dvs. studiebesök — och det är ju inte riktigt samma sak. De svårigheter som finns när det gäller praktikplatserna under utbildningstiden får inte leda till att man skapar fingerade praktiksituationer som ersätter riktig praktik i en verklig miljö. I propositionen ges uttryck för en grundsyn som innebär att man skall sätta patienten i centrum i all vård, och det heter att vården måste bli mänskligare. Men hur skall det kunna förverkligas, om vårdpersonalen i huvudsak tränat på dockor och på varandra i klassrummet? Vänsterpartiet kommunisterna avvisar de förslag som innebär att man i större utsträckning förlägger praktik till kvällar och helger. Genom att lägga praktiktid på obekväm arbetstid försvårar man för studerande med barn att utbilda sig. Dessutom kan praktik under dessa tider knappast bli fullvärdig och utbytbar mot praktik på dagtid, eftersom det under kvällar och helger inte förekommer samma verksamhet som under dagtid. Praktik på natten är också dålig, för då saknas i stor utsträckning både handledare och utbildad personal. Vänsterpartiet kommunisterna menar precis som t.ex. Sveriges förenade studentkårer, SFS, att de centrala myndigheterna måste behålla huvudansvaret för utbildningsplanerna och ange fasta ramar för läroplanernas innehåll. Ett ökat lokalt inflytande i dessa avseenden skulle innebära en tillbakagång och medföra kvalitativa skillnader mellan utbildningarna inom de olika landstingsområdena, bl.a. med hänsyn till tillgången på praktikplatser. SFS skriver i sin kritik av både utredningen och propositionen: ”Det finns en uppenbar risk för att A och B-skolor kommer att utvecklas ominte utbildningsplanerna fastställes centralt. För en hög och jämn kvalitet på utbildningen i landet krävs det centralt fastställda utbildningsplaner.” Vänsterpartiet kommunisterna delar den kritiken. Sjukvården är en uppsamlingsplats för de växande samhällsproblemen. I går diskuterades sjukvården i stort här i kammaren, och då framkom det bl.a. att socialutskottet var helt oförmöget att se sambanden mellan brister i levnadsförhållanden och i sociala miljöer och sjukdom. Man hade ingen förståelse för det socialpolitiska sambandet mellan dåliga livsbetingelser och sjukdom. Men att det föreligger ett samband råder inget tvivel om, och detta förhållande medför givetvis att konkreta krav måste ställas bl.a. på vårdutbildningen. Där måste det ingå studier kring sambanden mellan sociala förhållanden och sjukdom och mellan psykisk ohälsa och växande missbruksproblem. Så måste t.ex. alla vårdarbetare få möjlighet att studera och angripa de sjukdomsframkallande faktorer som finns i samhället. För att detta skall låta sig göras måste det bli en utökning av ämnena socialmedicin, socialpsykiatri och arbetslivsorientering liksom undervisning om den sociala situationens betydelse för den förebyggande sjukvården och för rehabiliteringen. Mot denna bakgrund måste utbildningen givetvis förlängas i motsvarande grad. Herr talman! Om riksdagens principbeslut om att alla kvinnor skall ha rätt till smärtlindring vid förlossning skall kunna förverkligas, måste smärtlindringsmetoderna ges ett större utrymme i barnmorskeutbildningen. Barnmorskorna har kommit att bli nyckelpersoner inom mödrahälsovården, och vpk har tidigare krävt barnmorskornas rätt till vidareutbildning för att kunna klara alla de nya arbetsuppgifter som har lagts på dem. Också inom rehabiliteringslinjen är en förlängning av vidareutbildningen nödvändig. De studerande har krävt en förlängning av utbildningen som helhet. Regeringen vill emellertid skära ner arbetsterapeututbildningen med en termin. Visserligen föreslår regeringen att en översyn av utbildningen först skall ske, men dess syfte måsté sägas Vara att skära ner utbildningen så att den blir lika lång som sjukgymnastutbildningen. Mot bakgrund av att arbetsuppgifterna för dessa grupper har utvidgats vore det mer befogat att tala om förlängning av utbildningarna än om förkortningar. Jag tycker att det är glädjande att utbildningsutskottet klart har sagt ifrån att den här översynen skall göras helt förutsättningslöst. Den samordning av sjukgymnastoch arbetsterapeututbildningarna som föreslås får inte medföra att de yrkesspecifika funktionerna försvagas. Sjukgymnasterna saknar i dag möjlighet till vidareutbildning. Utredningen Vård 77 hade inget förslag till vidareutbildning. För att sjukgymnaster och arbetsterapeuter skall kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom de nya områden som skisseras i målformuleringen utan en sänkning av vårdkvaliteten är det nödvändigt med en planerad vidareutbildning i samhällets regi. När det gäller kraven på behörighet till sjukvårdsutbildning menar vpk att de inte får formuleras så, att de försvårar eller omöjliggör för dem som saknar gymnasial utbildning att få tillträde till utbildningen. För sökande med en lång arbetslivserfarenhet blir särskilda behörighetskrav ett hinder för utbildning. När det är nödvändigt att ändå ha krav på särskild behörighet skall dessa elever få möjlighet att komplettera sina ämneskunskaper. När det gäller att få en jämnare fördelning av kvinnor och män i olika vårdutbildningar föreslår Vård 77 två modeller för könskvotering. I propositionen föreslås att UHÄ får i uppdrag att komma med förslag om hur en positiv särbehandling för män skall utformas vid intagning till vårdutbildning. Herr talman! Det är klart att det är önskvärt med en jämnare könsfördelning när det gäller dessa utbildningar. Men att använda kvotering för att uppnå detta är felaktigt. Det är helt andra åtgärder som behövs för att intressera män för vårdarbete. Det finns hos män ingen ovillighet eller negativ inställning till vårdyrken. Det är inte heller något informationsproblem. För att lösa sjukvårdens personalproblem och för att få män att söka sig till vårdarbetet behövs högre löner för de flesta inom sjukvården, bättre arbetsförhållanden och arbetstider samt bättre möjligheter till vidareutbildning. I motion 1979/80:35 från vänsterpartiet kommunisterna avstyrks kravet på könskvotering. Det finns en reservation vid utbildningsutskottets betänkande som tar upp denna fråga och motsätter sig könskvotering. Hade vpk varit representerat i utskottet hade vpk haft samma krav som dem som framförts i moderatreservationen. Vi kommer därför att rösta för denna reservation vid voteringen. Vänsterpartiet kommunisternas motion nr 35 avstyrks mycket knapphändigt av utskottet, och de förslag som förs fram i vår motion behandlas inte alls. Därför skall jag redogöra för hur vänsterpartiet kommunisterna skulle vilja ha vårdutbildningen organiserad. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår att all vårdpersonal får en gemensam grundutbildning. Det skall gälla också för läkarutbildningen. Mycket talar för att yrket sjukvårdsbiträde och en avgränsad utbildning för just detta yrke avskaffas. Med grundskolan och den nya gymnasieskolan är grunden lagd för en diskussion om en enhetlig grundutbildning för alla som vill gå igenom vårdutbildning för att så småningom specialisera sig och genomgå en högre vårdutbildning. Vpk menar att all vårdutbildning skall byggas kring ett s.k. kursklossystem, där varje kurs representerar ett visst område och ett visst antal poäng. Om detta kursklossystem genomfördes, skulle många vårdutbildningar kunna brytas ner i ett antal kortare kurser som varvas med praktik. På så sätt avskaffas terminsindelningen och tillgången på praktikplatser förbättras. Ett sådant system gör det också lättare att vidareutbilda sig. Inom sjukvården finns ett stort antal outbildade. Särskilt svåra är problemen i Stockholms läns landsting. Inom långvården i Stockholms län saknar 61 20 av biträdena lämplig utbildning för sitt arbete. För hela sjukvården i länet är motsvarande siffra 53 20. Om även de som saknar tillräcklig grundutbildning för att kunna tillgodogöra sig utbildning för sitt arbete och eventuell vidareutbildning skall få möjlighet till yrkesutbildning, behövs särskilda åtgärder. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår därför att anställda inom sjukvården som saknar tillräcklig grundutbildning för vårdyrkesutbildning skall få möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid. Detta är i huvuddrag våra förslag om hur vi vill ha vårdutbildningen organiserad. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 35 liksom till motion 1646.

Herr talman! Jag har inte anledning att redovisa innehållet i propositionen och utskottsbetänkandet utan hänvisar kammarens ledamöter till det betänkande som föreligger. Jag vill dock säga att det nu efter mycket utredande och mycken möda blir möjligt att anpassa vårdutbildningarna till högskolan och till den högskolereform som riksdagen beslutade om för några år sedan. Det är viktigt att så sker. I dag är vårdutbildningarna snåriga och svåra att överblicka. Det har länge betraktats som angeläget att kunna anpassa dem till utbildningssystemet i övrigt på det sätt som nu sker. Det betänkande som utbildningsutskottet presenterar är i allt väsentligt enhälligt, och det är självklart att vi litet till mans har ansträngt oss för att nå dit. Så många svåra problem är invecklade i den här problematiken att det har krävts god vilja att komma samman. Vi har på socialdemokratisk sida gjort allt vad vi har kunnat för att medverka till ett så enhälligt betänkande som möjligt. En del av de förslag som finns i socialdemokratiska motioner har vi lyckats genomföra i betänkandet. På några punkter föreligger avvikande mening, och jag skall strax, herr talman, ta upp dem och förklara vad utskottet har haft för åsikt på dessa punkter. Men jag noterar att det är praktiskt taget i marginalen som denna oenighet föreligger. I allt väsentligt har vi kommit samman. En anpassning till högskolereformen innebär ju bl.a. att man så långt möjligt måste anpassa sig till den övriga högskolans antagningsregler och behörighetskrav. Det innebär också ett rätt stort mått av lokalt inflytande. Det är rätt intressant att se att människor som i andra sammanhang har talat om vikten av lokalt inflytande blir rädda för det när vi kommer till den här typen av utbildning. Inga Lantz har erinrat om vissa remissinstanser som känner sig skrämda över att vi för ut lokalt i landet — till sjukvårdshuvudmännen -— ett inflytande över utbildningen. Det är i stil med den reformering av högskoleväsendet som vi håller på med. Riksdagen har väl all anledning att lita på att de som har ansvar för den lokala utformningen kommer att känna sitt ansvar och kommer att genomföra de förändringar som är bra från deras utgångspunkt. Det kommer inte att betyda — det är utskottets uppfattning — att vi får dåliga utformningar på vissa håll i landet. Utskottet litar så mycket på de lokala politikerna att vi inte fruktar det som Inga Lantz och Sveriges förenade studentkårer fruktar. Det finns också anledning att notera, herr talman, ått det är brist på folk inom vårdområdet. Det kan vara olika meningar. om skälen till detta. Det finns naturligtvis ett gemensamt ansvar hos riksdagen och landstingen — sjukvårdshuvudmännen — för att medverka till att avhjälpa bristen och utbilda folk i tillräcklig utsträckning. Det har yrkats i utbildningsutskottet att vi skulle gå in på varför man inte stannar inom vårdyrkena, varför man arbetar på deltid, osv. Men vi har avvisat detta yrkande i utskottet. Det är ett viktigt och svårt problem, men det är inte ett utbildningspolitiskt problem. Det är ett problem som har att göra med arbetsorganisation, lönesättning osv. Vi har inte ansett att utbildningsutskottet i sitt betänkande skall ta upp de frågorna. Därmed har vi sålunda inte menat att de inte skulle vara viktiga. På den punkten vänder jag mig till Hans Nyhage, som i talarstolen har hävdat att det är betydande problem som måste lösas. Men moderaterna har i utskottet inte ställt något sådant yrkande, och jag tycker att det är bra. Vi överlåter åt andra att ta itu med dessa mycket svårlösta frågor. Jag vill säga några ord om de reservationer som föreligger och som gäller fyra punkter. Först och främst är det fråga om kravet på att ha kunskaper i engelska för att påbörja högskolestudier. På denna punkt avviker utskottsförslaget från det allmänna regelsystem som finns. Skälet är att många människor, som under lång tid har varit ute i arbetslivet, av olika anledningar har svårt att skaffa sig den kunskap i engelska som normalt behövs för att påbörja högskolestudier. Vi har velat ge dem en chans att under en relativt lång övergångstid komma in på högskolan utan att kravet på kunskaper i engelska uppfylls. Man kan naturligtvis diskutera om övergångstiden skall vara så eller så många år, om det är ett lämpligt antal år som utbildningsutskottet har stannat för. Jag behöver inte dra mig för att säga att förslaget är en kompromiss mellan yrkanden om olika lång övergångstid som har framförts i motioner. Utskottets förslag innebär att man under en period som är fyra år längre än vad regeringen föreslår skall kunna komma in på vårdutbildning utan att uppfylla kravet på kunskaper i engelska. Jörgen Ullenhag frågade varför detta inte skulle gälla också för medicinsk servicelinje. Vi har i utskottet övertygats om att de studierna är av den karaktären att det knappast går att bedriva dem utan kunskap i engelska, och det skulle vara att vilseleda de studerande att påstå något annat. Vi har på detta sätt försökt väga utbildningarna mot varandra och kommit fram till att när det gäller medicinsk servicelinje måste vi följa propositionen och låta kravet på kunskaper i engelska träda i kraft samtidigt med att reformen träder i kraft. Det finns i propositionen ett förslag om en försöksverksamhet med en särskilt vårdinriktad kurs om högst ett år för dem som inte har genomgått vårdyrkeslinjen i gymnasieskolan. I en reservation framförs åsikten att detta är en onödig anordning. Det är möjligt att den är det, men vad utskottet nu ställer sig bakom är ett förslag om ett försök. Det kan vara intressant att se om denna kurs, som då framför allt kommer att bjudas dem som har arbetslivserfarenhet, de som söker till utbildningen enligt 24:4-regeln, slår väl ut. Gör den inte det får vi väl hitta på andra lösningar. Utskottet accepterar sålunda en försöksverksamhet på denna punkt. En annan svår fråga som vi har att diskutera i hela högskolan är kravet på yrkeserfarenhet på olika områden. Nu får man särskilda antagningspoäng om man har arbetslivserfarenhet — det är en fråga som alla känner till, vi har diskuterat den ganska mycket under sommaren och hösten. Ibland krävs det att man skall ha yrkeslivserfarenhet från det arbetsområde som man skall utbildas inom. Det kravet har i princip avvisats i högskolereformen. Man kan diskutera om det är riktigt eller inte. Man har sagt att t.ex. för lärarnas del är det angeläget med erfarenhet av arbetsliv utanför skolan och att erfarenhet inom skolan inte skulle vara särskilt betydelsefull. Inom vårdutbildningen är kravet ett helt annat — man anser det viktigt med arbetslivserfarenhet inom vårdyrket. Vi har efter mycket funderande inte kommit fram till något annat än att på denna punkt bör de regler gälla som gäller inom högskoleväsendet i övrigt. Vi kanske framöver får anledning att ändra inställning. Vi får se hurdan utvecklingen blir. Detta gäller också andra utbildningar inom högskolan. Det är möjligt att erfarenheten kommer att visa att de som ställer krav på att man Nr 50 innan man börjar en utbildning skall ha erfarenhet på just det området har Onsdagen den rätt. För dagen finns det emellertid ingenting som tyder på det, och 12 december 1979 utbildningsutskottet vill sålunda inte biträda yrkandet om krav på tre månaders verksamhet inom vårdområdet för att komma in på utbild Vårdutbildning ningen. : inom högskolan Den sista reservationen gäller könsrollsmönstret. Det är också en fråga som är svår inom många utbildningar. Vi har en könsmässig snedrekrytering till många utbildningar, och ingen av oss tycker att det är bra. Vi trevar efter olika metoder för att komma till rätta med det problemet. Jag är inte säker på att vi har hittat någon bra metod, men ett sätt är det som i propositionen kallas en positiv särbehandling av underrepresenterat kön — könskvotering alltså. Det är ett trevande försök att trasa sönder könsrollsmönstret. Jag är inte säker på att metoden alltid kommer att leda till önskat resultat, men vi kör med den ett tag, mina damer och herrar, så får vi se om den ger önskad effekt. Kan vi hitta en bättre metod skall vi försöka anpassa oss till vad vi har lärt oss. På vårdutbildningens område liksom på andra områden inom högskolan gäller att när vi genomför en stor och omfattande reform kan den inte vara färdig från början. Det kan bli nödvändigt att göra justeringar i den när åren gått och erfarenhet vunnits. Så är det även med den utbildning på vårdområdet som riksdagen i dag skall besluta om. Det skall inte vara några prestigehänsyn som skall hindra oss från att vidta de förändringar som i framtiden kan visa sig nödvändiga. Glöm dock inte — jag vänder mig här till vpk — att vårdutbildningar är dyra utbildningar! När man har att avväga t.ex. utbildningstidens längd kan man aldrig komma ifrån att en utbildningsplats under ytterligare en termin kostar samhället mycket pengar. Den avvägningen måste vi göra, även om det ibland skulle kunna tänkas vara berättigat med en något längre utbildning än den som föreslås. I en tid med ekonomiska svårigheter och när det gäller ett ämnesområde som är svårt att överblicka är det min uppfattning att utbildningsutskottet nu har kommit fram till godtagbara lösningar. Till dessa, herr talman, ber jag att få yrka bifall.
Herr talman! Det sista som utskottets talesman här sade var att vårdutbildningarna är dyra utbildningar och att vi inte har råd att satsa på bra utbildningar. Jag tror dock det ur andra aspekter skulle löna sig att satsa på god kvalitet i vårdutbildningarna. Det är jag helt övertygad om. Sedan till frågan om kursplanerna. Utskottet och regeringen föreslår lokala kursplaner, medan vänsterpartiet kommunisterna vill ha centrala kursplaner. Utskottet säger sig lita på de lokala politikerna. Ja, det har vi gjort i andra sammanhang. Vi har litat på kommunala politikers goda vilja när det gällt barnomsorgen, men vi har sett hur resultatet har blivit där. Det finns också andra liknande exempel. 79 Det är skönt att övervältra bekymren, sade Stig Alemyr vidare. Men de som blir lidande på att man övervältrar bekymren är förstås de studerande. Följden av att ha lokala kursplaner kan bli att man får A och B-skolor. Det blir skillnader mellan utbildningarna i olika landstingsområden, bl.a. beroende på brister i praktikplatser, där förhållandena också varierar. Det är stor skillnad från ort till ort. Könskvotering tycker jag är en synnerligen dålig metod att ta till om man vill ändra på den könsmässiga fördelningen i utbildningarna. Vi skall söka efter metoder att komma till rätta med snedfördelningen, sade utskottets talesman. Vad som i stället skulle behöva göras, för att få den fördelning som vi alla är överens om skulle vara bra, skulle förstås vara att höja lönerna inom dessa yrken och förbättra arbetsmiljön, som jag också sade i mitt tidigare anförande, samt att göra arbetstiderna vettiga. Det är sådana saker som måste till om man skall kunna intressera män för det här yrket.
Herr talman! Jag tror att t.ex. TCO, när den organisationen avgav sitt remissyttrande, tänkte mycket på att det fanns tänkbara studerande som inte hade de nödvändiga förkunskaperna i engelska. Men TCO menade ändå att det var en tillräckligt lång övergångstid, om de nya bestämmelserna skall träda i kraft först fr.o.m. 1982. I TCO:s remissyttrande heter det: ”Det allmänna behörighetskravet på slutförd lärokurs i engelska på minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan bör enligt TCO:s uppfattning som huvudregel inte frångås. Den föreslagna övergångstiden på åtta år kan således inte accepteras. Det är väsentligt att alla studerande har goda kunskaper i engelska. Kommittén” — det var alltså Vård 77 — ”har här fört fram skäl för detta. TCO vill peka på ytterligare några. Forskningsanknytning kräver att de studerande kan läsa viss litteratur på engelska. Svenskan är ett litet språkområde och den vårdinriktade forskningen har bara påbörjats i vårt land. Om urvalet skulle begränsas till enbart svensk eller nordisk litteratur skulle det bli mycket litet.” Fattar man nu, 1979, beslut om att engelskkravet skall gälla fr.o.m. hösten 1982, då har blivande studerande tillräckligt lång tid på sig för att skaffa sig de nödvändiga förkunskaperna i engelska. Dessutom finns det dispensmöjligheter. Den övergångstiden anser majoriteten vara fullt tillräcklig för den medicinska servicelinjen. Varför har man då inte samma övergångstid för övriga utbildningar? Jag påstår att det är lika befogat med goda kunskaper i engelska om man skall bli sjukgymnast som om man går på den medicinska servicelinjen. Vill Stig Alemyr verkligen på fullt allvar påstå motsatsen?
Herr talman! Först vill jag anmäla att jag ansluter mig till vad Jörgen Ullenhag uttalat beträffande behörigheten i engelska. När det sedan gäller den vårdinriktade kursen föll utskottsordförandens ord så, att vi skulle anse detta vara en onödig anordning.

Vad gäller yrkesverksamheten vill jag bara helt kort hänvisa till vad som redan gäller i fråga om treterminsutbildningen för sjuksköterskor. I frågan om könskvoteringar vidhåller vi att det är begåvning och intresseinriktning som skall avgöra rekryteringen.
Herr talman! Jag skall inte upprepa de argument jag redan framfört. Inga Lantz säger att jag i mitt anförande skulle ha sagt att det är skönt att övervältra bekymren. Det förvånar mig om jag skulle ha sagt så. Jag har visserligen inget manuskript när jag talar, men det är min uppfattning att jag inte uttryckte mig på det sättet. Skulle jag ha gjort det vill jag ändra mig — vi vill inte övervältra några bekymmer på de lokala huvudmännen. Vi litar på att de kan klara den del av utbildningsansvaret som är deras. Dessutom har jag aldrig någonsin velat antyda — och det vill inte heller utskottet göra — att det förslag som vi nu framlägger skulle, som Inga Lantz sade, medföra dålig kvalitet på utbildningarna. Man bör satsa på bra kvalitet, sade hon. Det håller jag med om, och det anser utskottet att vi gör nu. Sedan kan man diskutera om en bra kvalitet är beroende av en halv termin mer eller mindre. Här är det säkerligen alldeles obevisbart vad som medför den bästa kvaliteten. När jag talar om kostnadsaspekten beror det på att vi aldrig kan organisera utbildningsväsendet på något område utan att ta hänsyn till hur mycket vi har råd att betala. Men vi skall självfallet inte bjuda ut en utbildning, om vilken man kan säga att den är av dålig kvalitet, och det är inte så i det här fallet heller, herr talman. Jag skallinte ytterligare uppehålla mig vid frågan om engelskkunskaperna, men jag vill tillägga en enda sak. Det finns remissinstanser som ville ha en längre övergångstid, och kommittén talade om åtta år. När det gäller den medicinska servicelinjen har utskottet helt enkelt gjort den bedömningenratt det är ett område där kraven på engelskkunskaper är mer berättigade än på de andra områdena. Men självfallet är det mycket lättare för alla studerande att klara sina studier, om de har engelskkunskaper i botten. Det blir svårare för dem som inte har dessa kunskaper, men de får under en övergångstid chansen att gå in i studierna. Jag skulle emellertid gärna vilja rekommendera dem att göra allt vad de kan för att skaffa sig behörighet i engelska, för då går det lättare i deras studiearbete.
Herr talman! Det är klart att det blir en dålig kvalitet om man tunnar ut praktiktillfällena, eftersom en kombination av teori och praktik i de här utbildningarna är så väldigt viktig. Detta är en av de punkter på vilken man uttryckt stora farhågor både när det gäller propositionen och när det gäller utredningen. Det finns exempel på hur man förtunnar praktiktillfällena, och det kommer att medföra en sämre kvalitet i vården och vårdutbildningen. En annan sak som kan medföra dålig kvalitet är att man överlåter till de lokala politikerna att fastställa lokala kursplaner. Vi anser att det medför en försämring av vårdkvaliteten. Vi vill här ha centrala riktlinjer för att garantera en jämn utbildningskvalitet över hela landet. Sedan kan man väl också säga att det medför en dålig kvalitet när man inte är beredd att förlänga de utbildningar som behöver förlängas på grund av nya och svåra arbetsuppgifter. Den diskussionen har ju över huvud taget inte förts här, men det är självklart att utbildningarna generellt skulle behöva förlängas. Det är ett gammalt krav bl.a. från sjukgymnasternas organisation.
Herr talman! Ingen remissinstans har, såvitt jag kunnat finna, förordat den särbehandling av den medicinska servicelinjen som majoriteten föreslår. Det är en uppfinning som har gjorts i utskottet. Även för t.ex. sjukgymnastutbildningen är en stor del av den medicinska litteraturen på engelska. Det understryker också företrädare för sjukgymnasterna, och de påpekar även att forskningsanknytningen underlättas, om man kan införa värdefull engelsk kurslitteratur. Varför skall exempelvis sjukgymnastutbildningen få vänta till 1986/87 på att få engelskkravet infört, samtidigt som man enligt utskottsmajoriteten skall ha en annan behandling när det gäller den medicinska servicelinjen? Jag frågade Stig Alemyr i min förra replik, om han verkligen menade att det var en skillnad i de två utbildningar jag tagit som exempel, som skulle motivera att man skall ha olikartat ikraftträdande. Jag hoppas på ett klargörande, även om jag tror att det är svårt, för att inte säga omöjligt, för Stig Alemyr att påvisa att det är en skillnad i utbildningens uppläggning som motiverar denna olikhet. Det vore intressant om jag kunde få ett klarare svar på just den frågan.
Herr talman! Jag har nu två gånger sagt att utskottet har bedömt det vara en skillnad som motiverar ett annat krav när det gäller den medicinska servicelinjen. Självfallet behövs en förlängning av utbildningarnas tid, säger Inga Lantz. Hur vet Inga Lantz att det självfallet är så? När det gäller lärarutbildning, juristutbildning, läkarutbildning och alla utbildningar över huvud taget kan vi diskutera: Hur mycket skall man ha utbildat sig till när man lämnar utbildningsplatsen? Hur mycket skall sedan ingå i en varvning genom livet i övrigt? Det är svårt att avväga det där, och jag vågar inte här påstå att vi vet vad som är idealt när det gäller utbildningstidens längd på något utbildningsområde. Det måste bedömas från fall till fall — man får söka sig fram så gott det går. Utskottet har i förhållande till propositionen förlängt utbildningstiden på ett område, vi har avvisat yrkanden på andra områden. Det är inte möjligt att här hitta något tal i fråga om månader och år som är absolut oantastligt. Vi i utskottet hävdar att den utbildningstid vi nu föreslår riksdagen att besluta om är väl avvägd. Visar det sig att man framöver behöver göra förändringar måste vi naturligtvis ta upp frågan på nytt.

Herr talman! Utvecklingen på vårdområdet har gått mycket snabbt såväl tekniskt och medicinskt som socialt, och vi har också fått ändrade vårdbehov. Den förebyggande vården — vad vi i dagligt tal kallar friskvård — har med rätta fått allt större betydelse. Vi är också alla överens om att vi måste ha en ökad samverkan mellan hälsooch sjukvård och social service. En reformering av vårdutbildningen är alltså mycket angelägen. Jag vill, liksom tidigare talesmän för utskottet, uttrycka min glädje över att vi har kunnat vara så överens om huvudprinciperna för den här utbildningen, och jag tänker därför bara helt kort kommentera några punkter i utskottets betänkande. På de två områden, där utskottet har frångått propositionen, ser vi från mitt parti detta som mycket motiverat. Det gäller såväl den utökning med 10 poäng i fråga om påbyggnadslinjen för distriktssköterskorna som ställningstagandet till en översyn av arbetsterapeuternas utbildning där vi, liksom utskottsledamöterna i övrigt, säger att undersökningen bör vara förutsättningslös. Här har diskuterats hur lång tid som skall förflyta innan man inför kravet på engelska. Utredningen föreslog ju en mycket lång övergångstid. Majoriteten i utskottet har kommit överens om att stanna för en övergångstid på fyra år fr.o.m. ikraftträdandet.

ning av sjuksköterskor. Det hälsar vi med tillfredsställelse från mitt parti. Vi har också i motion 34 tagit upp frågan om yrkeserfarenhet och frågan om ett system med konsekvent återkommande utbildning inom det här området. När man remissbehandlade Vård 77:s förslag var ganska många av remissinstanserna negativa till utredningens förslag. Man grundade sin inställning dels på att det var svårt att få till stånd dessa korttidsutbildningar inom den här sektorn, dels på att det borde vara likvärdiga antagningsbestämmelser till denna och till andra slag av utbildning på högskolan. Vi tycker att det är värdefullt med vad vi kallar för återkommande utbildning, och vi anser att riksdagen inte bör avvisa tanken att man i en framtid kan vilja komma tillbaka till utbildning. Utskottet understryker också hur värdefullt det är med denna form av återkommande utbildning. Ett av de stora hindren för att bygga ut vårdutbildningen och därigenom klara de personalbehov som finns inom hälsooch sjukvården har varit bristen på vårdlärare. Centern har också i motion 34 tagit upp möjligheterna för yrkesverksamma att få vidareutbildning för att kunna verka som vårdyrkeslärare. I propositionen sägs att vårdlärarutbildningen måste ses över. Vi räknar med att även denna utbildning skall kunna öppnas just för de kategorier som har lång yrkeserfarenhet. Vi ser det som värdefullt att få ett sådant förslag, inte minst därför att det innebär att man kan få vårdlärarutbildningen spridd till flera orter i landet. Vi vet att yrkesverksamma inom sjukvården ofta är kvinnor som är hårt bundna till en ort och har svårt att flytta. Därför tycker vi att det är viktigt att sprida utbildningen till olika delar av landet. När vi nu går att fatta beslut om en förändrad vårdyrkesutbildning gör vi det med förhoppningen att man, som utskottsordföranden sade här, ute i de olika vårdyrkesskolorna lokalt skall fylla denna utbildning med innehåll.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

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 7 rörande vårdutbildning inom högskolan behandlas en rad motioner med hemställan om förlängning av utbildningarna utöver förslagen i propositionen. Jag och min medmotionär har väckt fem av dessa. Jag vill först säga att jag har inget annat yrkande än utskottets i dessa delar. Men jag vill ändå, herr talman, framföra några synpunkter på orsakerna till denna ”motionsflod”. Det är väl lika gott att bekänna att våra motioner betingades av en viss oro. Vi tänkte: Skall 20-åriga ungdomar klara att vara arbetsledare, handledare, vårdare efter den föreslagna utbildningen? Det krävs ju inte bara adekvat utbildning utan också mognad och livserfarenhet för att kunna ge trygghet och medkänsla till oroliga, gamla, svårt sjuka och döende. Jag är själv liksom min medmotionär sjuksköterska, och jag har följt utvecklingen inom hälsooch sjukvården på nära håll under åtskilliga år. Jag har tagit del av utredningarna med diskussioner och förslag rörande hälsooch sjukvården inför 1980-talet. Därvid har jag konstaterat att de mål som där anges kommer att ställa stora krav på yrkesutövarna. Primärvården skall ge all sjukvård som kan bedrivas utanför sjukhus. Det betyder att vården på allmänna avdelningar inom institution —t.ex. kirurgi, medicin, urologi, ortopedi, öron, långvård — kommer att innebära vård till svårt sjuka och till patienter som kräver akuta vårdinsatser av kvalificerad art. Jag kan fortsätta med hälsooch sjukvårdsutredningen, som nyligen framlagt sitt betänkande, där det bl.a. anförs att all vård skall planeras och genomföras i samverkan med patienten. Detta skall sjukvårdspersonalen kunna leva upp till, och det är oftast sjuksköterskan som skall svara för en stor del av vårdplaneringen och informationen. Det är en kvalificerad uppgift. Förslagen i utredningen om sjukvårdens inre organisation, SIO, om en arbetsorganisation med vårdlag kommer också att förändra avdelningsföreståndarens han skall klara att koordinera, handleda, undervisa, metodutveckla och informera på ett helt annat sätt än tidigare. Även utredningen om sjukvård i livets slutskede pekar på en rad åtgärder som här genomförs. Det var mot denna bakgrund som motionen om allmänsjuksköterskan skrevs, herr talman. Den psykiatriska vården har länge legat efter den somatiska när det gäller utveckling och resurstilldelning. Utvecklingen går även här mot öppna vårdformer, mot vårdlag som är sammansatta av flera yrkeskategorier, bl.a. sjuksköterskor. Vår motion skrevs i syfte att åstadkomma en psykiatrisk vård på jämbördig nivå med den somatiska. Patienterna skall även i denna vård behandlas utifrån helhetsprincipen. Somatiska sjukdomstillstånd följer ofta vid psykiska sjukdomar och tvärtom. En basutbildad sjuksköterska med påbyggnadsutbildning inom psykiatri skulle utgöra en viktig resurs inom vårdlaget och kunna ha konsultfunktion gentemot både den öppna och den slutna vården. Motionen om den medicinska servicelinjen väcktes med hänsyn till den snabba utvecklingen inom detta område och med vetskap om de alltmer kvalificerade och självständiga arbetsuppgifter som denna kategori har och kommer att få. Utvecklingen inom t.ex. punktionscytologin, där bröstoch prostataundersökningar blir allt vanligare, gör att den av oss föreslagna förlängningen av utbildningen för cytologassistenter skulle kunna innebära en väsentlig avlastning för läkarna. Sak samma är det i fråga om barnmorskeutbildningen, där vi i vår motion tar upp nuvarande utökade funktioner och kommande sådana. Herr talman! Detta var bakgrunden. Jag har med avsikt sparat frågan om utbildningen av distriktssköterskor till sist. Den till synes pessimistiska framställningen rörande vårdutbildningarnas längd skall avslutas positivt. Jag är mycket glad över och tillfredsställd med utskottets förslag, att riksdagen måtte bifalla inrättandet av en påbyggnadslinje för öppen hälsooch sjukvård omfattande 40 poäng — inte de i propositionen föreslagna 30 poängen. Distriktssköterskan har en nyckelroll i hälsooch sjukvården. Jag vill till sist säga att jag trots allt har full förståelse för utskottets hänsynstagande till det statsfinansiella läget när man talar om de kostnader som en förlängning av utbildningen skulle komma att innebära. Utbildning är dyrbar. Man tänker på den lilla barnvisan, som börjar så här: Om pappa ville ge jag en femöring, vet mamma, så skulle jag bli så glad, så glad. Men nu hjälper det inte med några femöringar. Efter utskottsordförandens föredragning känner jag mig emellertid lugnad på många punkter. Jag noterar med tillfredsställelse Stig Alemyrs uttalande rörande utsikterna till en förändring i fråga om utbildningen till dessa vårdyrken om det skulle visa sig nödvändigt. Jag noterar också föredragande statsrådets uttalande, att ett viktigt inslag i reformen är att beslutsbefogenheterna i den nya högskolan förs över från centrala till regionala och lokala organ. Där kan enstaka kurser anordnas om behov av sådana föreligger. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna av Hans Nyhage m.fl. och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Flertalet av förslagen i propositionen 1978/79:197 hälsar vi med tillfredsställelse. På några punkter är vi, fyra socialdemokrater, dock inte nöjda med utskottets behandling av vår motion nr 27. Behörighetskravet i engelska råder det tydligen väldigt delade meningar om i kammaren. Borgarna vill tydligen inte gå med på en förlängd utbildningstid. Vård 77 föreslog att alla sökande till vissa utbildningar i högskolan under en övergångsperiod på åtta år inte skulle behöva redovisa kunskaper i engelska motsvarande allmänna behörighetskrav. Herr talman! Det finns 2-3 miljoner yrkesverksamma i dag som har 6-7-årig folkskola men lång praktisk yrkeserfarenhet. Utskottet har stannat för att förorda en övergångsperiod på fyra år från den 1 juli 1982 och därefter ett system med generella dispenser. Risken i dag är att många utestängs från denna utbildning på grund av att de inte har grundkunskaper i engelska. Så några ord om vårdlärarutbildningen. I propositionen föreslås att frågan om försöksutbildning till lärare för skötare och undersköterskor skall hänskjutas till översyn. Det tycker jag är synd. Det råder stor brist på vårdlärare. Den stora grupp med lång praktisk erfarenhet inom vården som undersköterskor och mentalskötare utgör borde tillvaratas mycket bättre. Många myndigheter har tillstyrkt AMS hemställan att få anordna vårdlärarutbildningen såsom en bristutbildning, där undersköterskor och skötare finns med. Utskottet utgår från att dessa frågor är av den betydelsen att myndigheterna i sin översyn behandlar dem med förtur. Jag hoppas verkligen det. Så kommer jag till den kanske tyngsta biten av allt. Jag har arbetat inom långvården i tio år. Av 300 nyutbildade sjuksköterskor i Stockholms län vill endast åtta arbeta inom långvården, vilket jag anser mycket skrämmande. Det borde oroa utbildningsministern och utbildningsutskottet mer. Långvården måste bli mänskligare. Vi måste få personalen att stanna inom denna mycket viktiga del av vården, som vi alla är mer eller mindre beroende av. Utbildningen bör byggas upp enligt principen om återkommande utbildning och leda fram till kompetens såsom sjuksköterska. Man borde uppdra åt regeringen att snarast' pröva frågan om utbildning direkt inriktad på långtidssjukvården. Herr talman! Jag tänker inte i dag yrka bifall till min motion utan återkommer under den allmänna motionstiden.

Herr talman! I utskottets betänkande 1979/80:7 om vårdutbildning inom högskolan behandlas två vpk-motioner, som bl.a. innehåller utbildningskrav i syfte att förebygga en ökad utslagning på grund av brister i arbetsmiljön. Först några allmänna synpunkter. I begreppet Allas rätt till arbete borde tillfogas att varje anställd varken omedelbart eller på sikt får tillåtas riskera sin hälsa på grund av brister i arbetsmiljön eller dåliga arbetsförhållanden inom sitt arbetsområde. Tyvärr så är detta inte tillämpligt på dagens arbetsmarknad. Den tekniska utveckling och förändring som skett av arbetslivet sedan 1950-talet har inte använts för att förbättra de anställdas arbetsförhållanden. Tvärtom tvingas vi konstatera en ökad utslagning av olika hälsoskäl. I kapitalisternas ständiga jakt efter ökade profiter har gjorda investeringar koncentrerats till ökad utbyggnad av fasta anläggningar, byggnader och maskiner, ofta till priset av en dålig arbetsmiljö. Resultatet har blivit en utveckling mot allt större arbetsplatser. Skiftarbete och andra former för obekväm arbetstid har ökat i omfattning för ett effektivare utnyttjande av den maskinella utrustningen. Även om en del tunga arbetsmoment främst inom industrin försvunnit, så har i stället arbetsprocesserna effektiviserats i syfte att upprätthålla och öka lönsamheten på det investerade kapitalet. Trots att flertalet lönarbetare i dag har en bättre utbildning, hänvisas allt fler till monotona, tråkiga löpandebandsjobb. Detta är en utveckling som sprids över allt vidare arbetsfält. Privatföretagens effektivitetsoch rationaliseringsmetoder överförs i allt snabbare takt på alla sektorer av arbetsmarknaden. Statliga industrier, statens affärsverk och hela den offentliga sektorn, som är en del av den kapitalistiska ekonomin, inordnas i effektivitetsbegreppet. Drabbas gör bland de anställda såväl arbetare som tjänstemän i lågoch mellanställning. Även om de tunga momenten i arbetet är borta, leder monotonin i arbetsprocessen, med de krav på effektivitet som ställs, på sikt till en både fysisk och psykisk påfrestning, som får till följd en ökad utslitning. Arbetslivet omformas mer och mer för en elit av arbetare. Utsorteringen breddas, och allt fler människor i arbetsför ålder hänvisas till samhällets omhändertagande i stället för att delta i produktionen. Orsaken till den tilltagande sjukskrivningen och den ökade arbetsfrånvaron är enligt vår mening en helt annan än den som Svenska arbetsgivareföreningen velat göra gällande. Oron när det gäller arbetsmiljön ökar i takt med att nya hälsorisker fortlöpande avslöjas, även om av företagen anställda läkare, som alltför ofta är fallet, har en motsatt uppfattning. Företagshälsovården, som borde ingå som ett viktigt led i företagens förebyggande verksamhet när det gäller yrkessjukdomar, är fortfarande otillräckligt utbyggd. Endast en tredjedel av alla arbetande har tillgång till företagshälsovård. Någon obligatorisk plikt att inrätta företagshälsovård för de anställda finns inte inskriven vare sig i lagstiftning eller i avtal. Vänsterpartiet kommunisterna har ställt krav på en lagstadgad skyldighet att inrätta företagshälsovård för alla anställda före 1985, och detta är ett rimligt krav. Vi menar att företagshälsovården måste samordnas med övriga hälsooch sjukvårdsresurser, som landstingen i dag har huvudansvaret för. Självfallet måste kostnaderna för företagshälsovården läggas på företagen. Men det skulle vara en lönande investering att satsa på s.k. friskvård i stället för att satsa på sjukvård. Herr talman! Vi har väckt motion 794 med hänvisning till det faktum att en samordning av den allmänna sjukoch hälsovården samt företagshälsovården är nödvändig. Vänsterpartiet kommunisterna anser att utbildningen när det gäller arbetsmedicin som obligatorisk kurs i sjuksköterskeoch läkarutbildningen är en nödvändighet och att beslut därom inte kan skjutas på framtiden — beslut som man f. ö. inte vet vad de kommer att innebära. Visserligen förutsätter utskottet att SÖ och UHÄ kommer att beakta dessa behov i samband med utarbetandet av nya utbildningsplaner för sjuksköterskeutbildningen. Vad gäller läkarutbildningen hänvisar utskottet till pågående översyn av både grundutbildningen och vidareutbildningen. Det är riktigt att utbildningsutskottet i ett betänkande i mars 1977 betonade vikten av att de yrkesmedicinska aspekterna beaktas när det gäller grundutbildningen för läkare. Även riksdagen ansåg detta vara viktigt. Således borde riksdagens ledamöter i dag vara beredda att tillstyrka vår motion, som innebär ett konkret förslag i detta avseende. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motion 794. Beträffande vpk-motionen 1636 om åtgärder för att öka undervisningen om rygghälsovård hänvisar utskottet till den allmänna skolhälsovården som skall följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Vidare hänvisar man till SÖ:s föreskrifter och anvisningar, där det så vackert heter att skolhälsovården skall uppmärksamma sambanden mellan hälsa och val av studieväg och yrkesområde samt att medicinsk studieoch yrkesorientering därvid är en naturlig del av skolhälsovården och omfattar alla elever. Men, herr talman, detta är bara en ploj. Skolhälsovården kan inte med de personalresurser som står till dess förfogande leva upp till en sådan målsättning. Alla initierade vet att skolhälsovården mer fungerar som en akutmottagning och att det gäller för eleverna att göra sig illa på rätt dag i veckan — den dag då man har tillgång till en skolsköterska. Sanningen är i stället att de flesta ungdomar går ut i arbetslivet utan att ha fått erforderlig information om rygghälsovård. Vårdyrkesutbildningen undantas här. Ofta uppträder ryggbesvär hos ungdomar allt längre ner i åldrarna. Därför är det viktigt att eleverna i våra skolor så tidigt som möjligt får undervisning i rygghälsovård i förebyggande syfte. Egentligen borde sjukgymnaster knytas till skolhälsovården, men sådana är det ont om i dag. 50 90 av alla som köar för sjukgymnastik gör detta på grund av ryggont, och i dag är köerna där långa. Så sent som i dag kan man i Svenska Dagbladet under rubriken IDAG läsa följande: ”Barn sitter ofta illa. Om de sitter på en vuxenstol vid ett vanligt matbord får de knappast hakan över bordskanten och måste skjuta upp skuldrorna onaturligt samtidigt som benen dinglar högt upp i luften utan stöd. ——-- Barn, som har suttit dåligt får ofta dålig hållning och ryggproblem senare i livet. Därför är det viktigt att ge dem möbler som gör att deras kroppar inte deformeras. Rätt sitshöjd, stöd för svank och korsrygg, rätt sittdjup och stöd för fötterna, är viktiga krav för barnens sittmöbler såväl som för vuxenstolarna.” Att möblerna i klassrummen är dåligt anpassade till dagens skolelever är naturligtvis ingen ovetande om. Den undervisning som vi här föreslagit är alltså viktig. Med det sagda yrkar jag bifall till motionen 1636.

Herr talman! I motion 446, väckt under allmänna motionstiden, har vi, ett antal socialdemokrater, pekat på behovet av en enhetlig utbildning för biträdespersonal inom sjukgymnastik och arbetsterapi. I en annan motion, 2711, väckt med anledning av proposition 197, har vi tagit upp dimensioneringen av högskolans kortare utbildningar, med tonvikt på vårdlärarutbildningen. Inför behandlingen av den förstnämnda motionen har utskottet låtit en rad remissinstanser komma till tals, bl.a. socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, Landstingsförbundet samt närmast berörda personalorganisationer. Detta noterar jag med tacksamhet, därför att det i de olika remissvaren finns en hel del framfört som ger anledning till eftertanke. Mest glad är jag över att facket, representerat av Svenska kommunalarbetareförbundet, har tillstyrkt motionen. Lika besviken är jag över att sjukgymnasternas eget riksförbund avvisar förslaget. Det senare är särskilt beklagligt med hänsyn till den personalsituation vi har, framför allt inom långtidsvården. Landstingsförbundet har genom sin ordförande, Börje Hörnlund, tillika riksdagsledamot, på ett verklighetstroget sätt tecknat läget ute hos de olika sjukvårdshuvudmännen. Så här skriver Landstingsförbundet: ”Personalsituationen när det gäller arbetsterapeuter och sjukgymnaster är ytterst besvärande för landstingen. Vakansstatistiken redovisar, som motionen anger, en brist på 15 till 20 procent.

I sammanhanget vill jag erinra om det totalansvar som kommer att åvila landstingen om förslaget till ny hälsooch sjukvårdslag, som nyligen presenterats, resulterar i ett lagförslag. Då kommer vi att enligt denna lag ha rätt till sjukvård på lika villkor var vi än bor i landet. Då kommer vi i en framtid inte att vara nöjda med att ute i glesbygden ha den brist på rehabiliteringspersonal som vi har i dag. Som läget är i dag kan vi tyvärr konstatera, när vi i egenskap av landstingsledamöter åker omkring och besöker våra sjukvårdsinrättningar, hur många sjuka som får ligga utan att få rörelsebehandling — detta som en följd av bristen på just rehabiliteringspersonal. Därför tycker jag nog att remissvaret från Legitimerade sjukgymnasters riksförbund och de brev som jag fått från enskilda sjukgymnaster med anledning av motionen andas litet av cynism. Utskottet avstyrker motionen, och jag finner det meningslöst att komma med något annat yrkande. Men eftersom detta är frågor som jag aktualiserat alltsedan jag kom till riksdagen för nio år sedan, så avser jag att återkomma — återkomma så länge den ytterst besvärande brist på rehabiliteringspersonal som i dag råder ute hos sjukvårdshuvudmännen kvarstår. I det här sammanhanget vill jag understryka det värdefulla i att utskottet — vilket också betonades av statsrådet Wikström när han inledde den här debatten — uttalar behovet av breddad utbildning av sjukgymnaster. Även om sjukgymnastutbildningen ingalunda är den enda utbildning inom vårdsektorn som är underdimensionerad, är det — som så många gånger har framhållits i denna kammare — just i fråga om sjukgymnaster som vi har en på tok för smal utbildningsbas. Så till sist något om motionen 2711. Här har jag tagit upp frågan om dimensionering och lokalisering av vårdlärarutbildningen och kan av utskottsbetänkandet utläsa, att det föreslås ytterligare antagningar till de utlokaliserade utbildningarna i Karlstad och Skövde. Ökningen är blygsam — bara en utökning från tolv till fjorton vårdlärarkandidater. Det är, i mitt tycke, en alltför liten ökning av antalet antagningsplatser, men ändå ett litet framsteg. Jag vill i sammanhanget peka på vikten av att den till Karlstad — och även Skövde — utlokaliserade vårdlärarutbildningen blir permanentad och successivt utökad. Bristen på utbildade vårdlärare i Värmland har under mycket lång tid utgjort ett hinder för att vårdutbildningen skall kunna byggas ut i planerad omfattning. Vi har i vårt län vårdutbildning decentraliserad till samtliga gymnasieorter plus Säffle. Och detta ställer stora anspråk på en utbildning av vårdlärare, förlagd inom länet. De utbildade lärarna har nämligen visat sig ha en tydlig benägenhet att söka arbete på utbildningsorten eller i dess närhet. Herr talman! Jag har inget eget yrkande.

Herr talman! Det finns två hinder för en utökning av vårdutbildningarna. Det första hindret är tillgången på praktikplatser, där vi måste få en bättre samordning mellan de huvudmän för olika utbildningar som har praktikplatser förlagda till samma arbetsplatser. Villkoren för handledararvode och förutsättningarna för praktiken måste också samordnas bättre än vad som nu sker. Det andra hindret för utökningen av vårdutbildningarna är tillgången på vårdlärare, och det är kring det jag vill tala litet. Uppsala högskoleregion har genomfört en enkät bland yrkesverksamma sjuksköterskor inom Uppsala, Örebro, Södermanlands, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län. Av materialet framgår klart, att nästan alla som svarat är kvinnor som är starkt bundna till viss ort eller region och att en större geografisk spridning till flera orter är en förutsättning för att de skall kunna delta i utbildningen. En arbetsgrupp, bestående av representanter för utbildningarna i regionen och regionstyrelsen, har utarbetat ett förslag till modifierad distansundervisning när det gäller vårdlärarutbildningen som innebär att de studerande kan bo kvar på hemorten. Utbildningen leds från en centralort, där man samlas ett antal gånger för vissa utbildningsmoment — typ laborationer. Huvuddelen av utbildningen sker sedan i studiecirkelliknande form på eller i närheten av hemorten. Relativt täta sammandragningar sker till en sekundär ort för seminarier m.m. med medverkan av lärare från centralorten men också från sekundärorterna. Som "centralort i regionen har Uppsala föreslagits. Tänkbara sekundärorter är Falun, Gävle, Västerås och Örebro. En sådan utbildning som den föreslagna bör också kunna vara vägledande för en vårdlärarlinje med inriktning främst mot social service och åldringsvård. Nära nog alla i Örebro, Uppsala, Kopparbergs och Gävleborgs län, och en stor del i Västmanlands län, föredrar länets högskoleort och utbildningsort. I Södermanlands län fördelar sig önskemålen jämnt mellan Västerås och Örebro, men även Uppsala föredras av många. Det visar sig att det för över en tredjedel är otänkbart med någon annan utbildningsort än den i det egna länet. Denna tendens är starkast i Kopparbergs och Gävleborgs län. Av de vårdlärare utan behörighet som är verksamma inom Uppsala högskoleregion föredrar hela 80,3 Zo modifierad distansundervisning. Denna utbildningsform är nästan det enda tänkbara för dem som bor i Kopparbergs och Gävleborgs län med stora avstånd och gles trafik. Det har också visat sig att Kopparbergs, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län har den största andelen vårdlärare utan föreskriven utbildning, mätt i absoluta tal. För Örebro län kan situationen komma att förändras i och med genomförandet av de två extra vårdlärarkurserna där. UHÄ föreslår en utökning av planeringsramen för budgetåret 1980 Malmö, Karlstad och Skövde. Utskottet gör inte något uttalande i frågan i avvaktan på beredningen inom regeringskansliet men finner det positivt att förslagen som bereds innebär att vårdlärarutbildning i decentraliserad form anordnas i nästan alla högskoleregioner. Av propositionen framgår att det inte gjorts några kostnadsberäkningar, och det finner jag mycket märkligt. I vilken kommunstyrelse som helst skulle det bli bakläxa på förslag som man inte kan se de ekonomiska konsekvenserna av. Därför har utskottet försökt bedöma vilka kostnader som följer av de framlagda förslagen. Med hänsyn till det ekonomiskt kärva läget och med tanke på de attacker som moderaterna ständigt riktar mot den offentliga sektorn anser jag det viktigt att framhålla att vårdsektorn är prioriterat område och att en utbyggnad för att klara dagens och framför allt morgondagens behov förutsätter en utökning av vårdlärarutbildningarna. Den modifierade distansundervisningen av vårdlärare är en förhållandevis mycket billig undervisningsform. Jag har inget yrkande i den här frågan men jag vill framhålla betydelsen av att tillräckliga resurser anvisas för utökning av vårdlärarutbildningarna, helst med inriktning mot en modifierad distansundervisning. Jag vill också helt kort ta upp det tillfredsställande förhållandet att utskottet har tillstyrkt förslagen om att utöka omfattningen av distriktssköterskeutbildningen, alltså linjen för öppen hälsooch sjukvård. Distriktssköterskornas arbetsuppgifter blir alltmer betydelsefulla i samhällets totala vårdinsats. Det finns förslag om ökad ordinationsrätt för distriktssköterskorna, och vi vet att i de delar av landet där tillgången på distriktsläkare är dålig ökar distriktssköterskornas ansvar i hög grad. Medelåldern bland de yrkesverksamma gör att avgången är hög. Jämsides med detta antar nu allt fler landsting sjukvårdsplaner där man prioriterar en kraftig utbyggnad av den öppna och förebyggande vården, vilket också ställer stora krav på en utökning av utbildningskapaciteten. Slutligen vill jag framhålla att det är ytterst angeläget att förslag om utökning av utbildningskapaciteten vad gäller distriktssköterskor utarbetas och att det sker med största snabbhet.

Herr talman! Jag vill först instämma i vad Anita Johansson har sagt i sitt inlägg med anledning av motion nr 27. Jag kommer enbart att uppehålla mig vid punkten 3 i motionen, som handlar om vidaréutbildning för yrkesverksamma skötare och undersköterskor inom långtidssjukvården. Att arbeta i långtidssjukvården är en grannlaga uppgift. Vi vet att speciellt när det gäller gamla människor är långvården ofta en väntan på det oundvikliga slutet i en människas liv. Det gäller att ge dessa gamla en så god och mänsklig omvårdnad som det över huvud taget är möjligt. Kanske krävs det också speciella egenskaper hos den personal som arbetar inom just denna vårdsektor — en verklig känsla för uppgiften. Men denna personal måste också ges så goda arbetsförhållanden att den orkar stanna kvar i detta tunga och föga statusbetonade yrke. Det krävs bl.a. en ökning av personalantalet, så att personalen verkligen får tid att på ett personligt sätt ägna sig åt var och en av patienterna och inte ständigt behöver gå hem från jobbet med dåligt samvete för allt den inte hunnit med. Det är inte rimligt att personaltätheten inom vissa landstingsområden inom långtidssjukvården är så låg som 0,54. Personalomsättningen är också mycket hög inom långvården. Det är inte bra — vare sig för patienter eller för personal. Redan detta visar helt klart att någonting är snett. Personalen måste också få en utbildning som är anpassad till just denna vård. Vi måste på alla sätt göra långvården attraktiv. Det är mot denna bakgrund som vi motionärer föreslår en utbildning som riktar sig till yrkesverksamma skötare och undersköterskor inom långvården. Det är yrkesgrupper som med den utbildning de har och med den erfarenhet de besitter redan i dag mycket väl kan fungera som avdelningssköterskor — och de gör det också i stor utsträckning vid semestrar och annan ledighet. Vad de saknar är den formella kompetensen, behörigheten att utföra de uppgifter som de ändå utför. Denna utbildning som vi begär är en del i arbetet på att göra långvården mer attraktiv. Naturligtvis måste många andra åtgärder, som inte ligger på utbildningens område, vidtas för att vi skall kunna få och behålla personal inom långvården. Jag kan tala om att vi har precis samma problem inom den psykiatriska vården, där jag själv som utbildad skötare under en så lång period som tre år har gått på vikariat och i stor utsträckning ersatt en avdelningssköterska — utan den behörighet som är nödvändig. Jag kan inom parentes säga att vi inom den psykiatriska långvården inte enbart har gamla människor utan också många unga med ytterst lång vårdtid. Det är mycket viktigt med en god basutbildning inom den psykiatriska vården, och det är av största vikt att allt görs för att alla som arbetar inom denna vårdsektor får utbildning för sitt arbete. I dag är det knappt mer än hälften av dem som arbetar inom denna vårdsektor som har utbildning i psykiatrisk vård. Vi vet också att det finns nybyggda långvårdskliniker som inte kan öppnas därför att det saknas sjuksköterskor. Man kan fråga sig om det är rimligt att ett stort antal åldringar som behöver vård inte skall få denna på grund av att det inte finns personal med fullgod kompetens som söker tjänsterna. Vi motionärer menar att om utskottet hade gått med på vårt krav på återkommande utbildning för yrkesverksamma skötare och undersköterskor, skulle det med all säkerhet ha löst en del av detta problem. Vi skulle snabbare få fram sjuksköterskor. Vi är också övertygade om att personalen skulle stanna kvar inom långvården i större utsträckning än vad den nu gör. Nu utbildar skötare och undersköterskor sig till sjuksköterskor men söker sig ifrån långtidssjukvården. Vi motionärer tycker att utskottet borde ha uttalat sig mer klart när det gäller vidareutbildning för yrkesverksamma skötare och undersköterskor.

Det är ju meningen att den skall ge behörighet. Vi vet att behovet av utbildad personal inom långvården redan i dag är stort och kommer att öka. Därför är det nödvändigt att allt görs för att få personal till långvården. Ett steg i den riktningen kunde utskottet ha tagit genom att bifalla vår motion på denna punkt. Herr talman! Jag har inget yrkande gentemot ett enigt utskott, men jag förbehåller mig rätten att återkomma.

Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera mot vare sig Anita Johansson eller Lilly Hansson när de talar om hur illa ställt det är med långtidssjukvården och hur oerhört betydelsefullt det är att vi får människor som engagerar sig inom den vårdsektorn. Vad det här handlar om är vilken utbildningsteknik som skall användas för att bäst nå det målet, och det är en svår fråga. Jag vill inte säga att ni i ert förslag kommer fel, det har utskottet över huvud taget inte velat påstå. Men den verkligt svåra frågan är huruvida man riskerar att utbilda människor så att de hamnar i en återvändsgränd, i ett yrke som gör att det sedan är svårt för dem att gå över till något annat område. Vi har verkligen funderat mycket över detta i utbildningsutskottet, och vi har inte nonchalerat denna problematik. Vi påpekar också — vilket måste nämnas som ett komplement till det Lilly Hansson sade — att om man nu i vissa lägen skall ge de grupper Lilly Hansson talar om en särskild utbildning, så har vi ju inom högskolan systemet med enstaka kurser. Det är ett system som innebär att man inom högskoleområdena ute i landets olika delar kan bygga upp ett kurssystem för olika ändamål. Det sägs i propositionen — och vi understryker — att detta kurssystem kan tillämpas och användas även när det gäller utbildning av människor för långtidssjukvården. Att något måste göras stryker utskottet mycket starkt under. Om det inte blir något resultat, herr talman, måste vi återkomma, ty problemet är utomordentligt stort och blir kanske större i framtiden — det torde vi alla vara överens om.
Herr talman! Det vi har föreslagit i vår motion behöver inte innebära någon som helst återvändsgränd. Vårt förslag innebär i stället att för dem som redan nu arbetar som undersköterskor och skötare inom långtidssjukvården skulle det te sig väldigt attraktivt att inom sitt eget yrkesområde kunna få en direkt vidareutbildning, inriktad på den vården för att de skulle få behörighet till högre tjänst. Det innebär inte en återvändsgränd, för när man har fått den utbildning som är inriktad på långtidssjukvården kan man självfallet söka och få utbildning inom andra områden, som en sjuksköterska i dag har att utbilda sig inom. Vi vet att det redan i dag finns enstaka kurser som är speciellt inriktade på olika vårdområden. Det är väldigt bra, men de kurserna ger inte alls på något sätt behörighet för de uppgifter som vi har tänkt oss att denna utbildning skulle leda fram till.
Herr talman! Om det då bara handlar om huruvida utbildningen leder fram till behörighet eller inte så är frågan kanske inte så stor. Om vi kan vara överens om, Lilly Hansson, att de enstaka kurserna kan användas för den utbildning som vi talar om nu, så låt oss se till att man ute i högskoleorterna bjuder ut sådana utbildningar. Jag vill sluta med att säga att det dessutom är viktigt att all vårdpersonal också får en utbildning som passar för långtidssjukvård. Det är viktigt att alla får den utbildningen, vilket också utskottet kraftigt understryker.
Herr talman! Om Stig Alemyr menar att man skall arbeta för att de enstaka kurserna inom högskolan skall kunna ge behörighet, så har vi självfallet inte någonting emot det. Men vad det handlar om, det är ju att behålla personalen inom långtidssjukvården så att vi slipper ifrån den oerhört stora personalomsättning som finns där. Jämfört med andra vårdområden är personalomsättningen högst just inom långtidssjukvården.

Herr talman! Det utskottsförslag som behandlas i dag innebär väsentliga förbättringar i förhållande till vad som föreslås i utredningen Vård 77, och de ger underlag för en kvalitativt god utbildning på vårdområdet. Många förbättringar grundas på hänsyn till synpunkter som kommit fram under remisstiden både från de studerande och från huvudmännen inom sjukvården, och det har bidragit till att vi i dag har ett bra förslag. Jag kan notera att många av de synpunkter som fördes fram från centerhåll redan i samband med utredningen har beaktats. Förslaget innebär alltså en förbättring jämfört med dagens situation på vårdutbildningsområdet. En större flexibilitet mellan olika specialiteter inom vården erhålls, och. möjligheter till ett vidgat lokalt beslutande om utbildningen finns. De ökade möjligheterna för lokala beslut bör också kunna medföra kvalitetsförbättringar. Inom vårdutbildningen finns av tradition inslag av återkommande utbildning, där yrkesverksamhet varvas med utbildning i olika stadier. Jag tror det är värdefullt om vi kan bygga vidare på denna tradition. Erfarenheterna av ett sådant system är goda både från utbildningsmässiga och från personalpolitiska synpunkter. För min del är jag kritisk bara i ett avseende. Jag tycker att det är beklagligt att utskottet inte tar steget fullt ut och föreslår ett konsekvent införande av ett system med återkommande utbildning på vårdutbildningsområdet. Det är visserligen ett steg i rätt riktning att införa sex månaders yrkesverksamhet mellan grundutbildning och vidareutbildning, men denna yrkesverksamhet borde vara något längre. Yrkesverksamhet för alla elever borde också läggas in mellan gymnasieutbildningen och den grundläggande högskoleutbildningen. Konsekvenserna av utskottsmajoritetens förslag blir att det är fullt möjligt att gå en sammanhängande teoretisk utbildning utan mellanvarande yrkesverksamhet från första klass i grundskolan till dess att man är färdigutbildad sjuksköterska med medicinskt ansvar. Enligt min mening skulle kvaliteten på utbildningen ha blivit bättre, om man infört krav på yrkesverksamhet mellan gymnasieutbildning och grundläggande högskoleutbildning. Utbildningsutskottet har tidigare i olika sammanhang poängterat vikten av ett system med återkommande utbildning. I utbildningsutskottets betänkande 1975/76:27 står exempelvis följande: ”Det är enligt utskottets uppfattning viktigt att det inom det gymnasiala området skapas gemensamma grundkurser eller basutbildningar för breda verksamhetsfält. I detta sammanhang bör även övervägas möjligheterna att inordna ungdomsutbildning och vuxenutbildning som delar i ett gemensamt utbildningssystem präglat av återkommande utbildning.” Jag instämmer helt i vad utbildningsutskottet då anförde. Enligt min mening borde vi på vårdutbildningsområdet ha en period av yrkesverksamhet mellan gymnasieoch högskoleutbildningen på minst ett år. Med en sådan ordning skulle säkert antalet felval minska, och på sikt skulle också förutsättningar kunna skapas såväl för en lägre personalomsättning som för en högre förvärvsintensitet, något som ju är mycket angeläget inom vårdområdet. Vill man få en kvalitativt bra undervisning tror jag att det gäller att inte stanna vid att förändra ramarna för utbildningen. Inom vårdutbildningarna finns det i dag uppenbara problem med att få fram kvalitativt bra praktikplatser. Här måste landstingen verkligen känna sitt ansvar för att få färdigutbildad personal, som har god praktisk utbildning vid sidan av den För att förbättra praktiken krävs det också att man satsar mer på vidareutbildning av sjuksköterskor. Det är en av förutsättningarna för att man i tillräcklig omfattning skall kunna få handledare för de studerande. Man bör också lokalt överväga möjligheterna att byta vissa praktikmo ment inom de i dag trånga sektorerna, där dessa inte är oundgängligen nödvändiga. Längre sammanhängande praktikperioder kan också vara ett sätt att komma till rätta med delar av praktikplatsproblemet. Om dessa åtgärder vidtas behöver inte det nu framlagda förslaget innebära någon uttunning av praktikverksamheten utan kan tvärtom innebära en förbättring. Självfallet anser även jag att det är viktigt att fullfölja intentionerna i 1977 års högskolereform och ge utrymme för ett stort lokalt beslutsfattande om utbildningens innehåll. Centralt detaljreglerade kursplaner har tidigare hämmat en lokal utveckling av såväl undervisningens innehåll som en pedagogisk förnyelse. Linjenämnderna och de lokala högskolestyrelserna måste ha ett stort inflytande över utbildningens planering och genomförande inom de vida utbildningsramar som statsmakterna drar upp. Utskottsmajoritetens förslag ger en grund för en förbättring av vårdutbildningen, men det allt överskuggande problemet är hur reformen skall fungera på det lokala planet. Här är det viktigt att vi skapar samhällsekonomiskt utrymme för satsningar på vårdområdet och på vårdutbildningen. Slutligen, herr talman, tycker jag att en förlängning till fyra terminer som utskottet föreslagit är någonting positivt. Jag hoppas att det ger förutsättningar för en ökning av utbildningen i socialmedicin. Möjligheterna att nå goda vårdresultat förbättras, om personalen har bättre kunskaper om bakomliggande orsaker till olika sjukdomar. På det sättet kan kunskaper i socialmedicin ses som en viktig förbättring av kvaliteten i utbildningen. Detsamma kan sägas om de ökade möjligheterna till utbildning i gruppvård och det samarbetsmönster denna metod kräver. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Vi har under många år talat om den varvade utbildningen, men det har kommit ut mycket litet av detta resonemang, vilket jag beklagar. Huvudorsaken till att vi inte har nått de mål som vi har talat så mycket om är arbetsmarknadssituationen. Det är svårt att ordna de praktikplatser eller den tid ute i arbetslivet för de studerande som krävs för att begreppet varvad utbildning skall få ett innehåll. Jag hoppas att vi så småningom skall kunna komma fram till bättre förhållanden. Vad utbildningsutskottet uttalade för ett par år sedan har det ingen anledning att i dag ta tillbaka. Vi har inte tagit upp det i detta betänkande, men, herr talman, för mig liksom för Anders Ljunggren är det ett mål att sträva efter att i framtiden i betydligt större utsträckning än nu få till stånd varvad utbildning som benämns återkommande utbildning.
Herr talman! Det är positivt att Stig Alemyr gav denna deklaration. Jag hoppas att det kommer att leda till att vi på detta och på andra områden inom utbildningen snart kan arbeta planmässigt på införandet av varvad utbildning.

Herr talman! Man är på många områden i samhället i färd med att decentralisera ansvaret för samhälleliga verksamheter. Inte minst gäller detta utbildningsväsendet och numera även det högre utbildningsväsendet. Det svenska universitetsväsendet var tidigare starkt centralstyrt. Riksdagen bestämde t.o.m. läkarutbildningens timplaner. Numera är man raskt på väg mot den andra ytterligheten: att låta lokala myndigheter finna egna vägar att nå i och för sig centralt formulerade mål. I den anglosachsiska universitetstraditionen har man länge haft en mycket stor frihet för de enskilda universitetsoch läroanstalterna att konstruera sina utbildningsplaner. Men man har i stället skaffat sig metoder för att kontrollera att slutprodukterna, oavsett hur de har kommit till, har erforderlig kvalitet. Det sker genom ett system med censorer från andra utbildningsanstalter eller också genom för elever från de skilda läroanstalterna gemensamma slutprov. Staten har alltså släppt det enskilda initiativet fritt beträffande den meddelade undervisningen men behållit ansvaret för produktkontrollen. Alldeles särskilt viktigt är detta naturligtvis inom utbildningar där rätten till framtida yrkesverksamhet — för allmänhetens trygghet — måste bekräftas genom någon form av legitimation. Jag har svårt att tro att vi i längden skall kunna decentralisera hela ansvaret för utbildningar av det slag vi här talar om utan att staten skaffar sig ett instrument som svarar för någon form av inspektion och som tillser att kvalitetskraven blir någorlunda likformiga över hela landet. Vad läkarutbildningen beträffar har landets ämnesföreträdare inom de stora ämnena medicin och kirurgi nu i ganska många år genomfört standardprov, gemensamma för eleverna vid de olika undervisningsklinikerna i landet, och dessa prov blir centralt enhetligt rättade och bedömda. När det gäller den s.k. allmäntjänstgöringen svarar nämnden för läkares vidareutbildning för motsvarande, för hela riket giltiga standardprov. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag har velat ta upp denna sak som ett exempel på en problematik som jag tror är generell och som blir allt viktigare ju mer staten avbördar sig befogenheter inom verksamheter, som den tidigare burit ett mera fullständigt ansvar för, men ändå inte kan komma ifrån att även fortsättningsvis bära det yttersta ansvaret för. Vad jag här sagt gäller rimligtvis också när verksamheter som tidigare lytt under skolöverstyrelsen nu — om jag förstår rätt — flyttas in under universitetsoch högskoleämbetet.